Herr talman! Bo Finnkvist talar om osäkerheten när man säljer ut företag. För att ta exemplet SSAB, så har det sålts ut aktier vid tre tillfällen, mycket försiktigt. Någon osäkerhet för företaget skulle det aldrig kunna bli. Tvärtom har man gjort det på ett sådant sätt som gjordes från början av Detta visar att man inte i något hänseende har gått fort fram. Det är likadant med Assidomän, där man inte säljer ut allt utan ser vad marknaden tillåter. På så sätt skapas säkerhet och fasta spelregler i företagen. Men än en gång, Bo Finnkvist, måste fasta spelregler skapas genom en bra näringspolitik. Då kan man inte komma med ständiga förändringar såsom skattehöjningar och sådant som bara leder till försämrad tillväxt och risk för osäkerhet med valuta m.m. Fasta spelregler är viktiga.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

Herr talman! Vi i Ny demokrati vill med anledning av betänkandet yrka bifall till vår reservation, där vi säger att Privatiseringskommissionen bör intensifiera sitt arbete med privatiseringen av de öronmärkta statliga företagen i enlighet med mom. I övrigt biträder vi utskottets förslag när det gäller statliga företags ansvar för närservicen. Jag vill bara fästa uppmärksamhet på ett särskilt yttrande i sammanhanget. Jag utgår från att regeringen i hanteringen av denna fråga kommer att tillgodose glesbygdsbutikernas behov av att även fortsättningsvis kunna erbjuda sina kunder de tjänster som man nu erbjuder som ombud för Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan i övrigt.

Herr talman! Ärade ledamöter! Jag yrkar bifall i enlighet med utskottets hemställan i betänkandet. Vi har som Per Erik Granström sade fått fram en lagstiftning efter årtionden av utredning. Vi ser fram emot att den skall fylla en uppgift. Det är väsentligt att den kompletteras med regler för anslagsstiftelser, och därför är vi överens om att skjuta på ikraftträdandet i förhållande till vad som tidigare var tänkt. Det råder ingen tvekan om att det är väsentligt att en lag görs så generell som möjligt för alla parter och alla former av aktiviteter. Det gör att vi har svårt att förstå de reservationer som fogats till betänkandet. Låneförbudet är till för att avskilja stiftelsens resurser så att ingen annan än stiftelsen skall kunna förfoga över dem. Att i det läget göra undantag för några instanser på det sätt som socialdemokraterna föreslår kan inte vara riktigt. Vi upplever i dag att kommuner och landsting med sina bankinstitutioner får ta hand om pengar som är tillgängliga inom kommunen och inte avskilda. Dessa pengar skall vara avskilda precis på samma sätt som för de andra stiftelserna. Samma argument kan göras gällande för andra verksamheter som har stiftelser och där det finns betryggande säkerheter. Om vi ser på kommunernas ekonomi i olika miljöer är kanske dessa säkerheter minst lika säkra som de som gäller i vissa kommuner. Permutation är sedan långt tid tillbaka vedertaget. Detta har gällt utan att vi har haft någon lag om stiftelser. Permutation skall ske av en oberoende instans. Det tycker vi är väsentligt. Vi har samma uppfattning om kollektivavtalsstiftelser och avgifter som i övrigt. Det skall vara generella regler. Vi har haft offentlig styrelserepresentation i bankerna. Jag vet inte om den insynen har gagnat samhället, men vi ser resultatet. När man skall se på verksamheter är det väsentligt att man har krav på ordentlig redovisning. Det har vi här. Om något är fel skall det ske ett ingrepp från institutionen i fråga. I korthet kan vi säga att vi i stort sett är överens om resultatet efter dessa årtionden. Det finns vissa nyanser här, och dem har vi pekat på bägge två. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet.

Herr talman! Vi skall nu behandla lagutskottets betänkande 16. Det handlar om fotografirättens integration i upphovsrättslagen, m.m. Med tanke på den debatt som fördes här i kammaren om fotografirätten den 4 juni förra året är det glädjande att vi nu har ett utskottsbetänkande på riksdagens bord där fotografer jämställs med andra konstutövare. Det tycker jag i alla fall och säkert vi som grupp också. Där får fotografier samma upphovsrättsliga skydd som andra konstverk. Det är också glädjande att det inte föreligger någon reservation i den delen. Ett enigt utskott erkänner fotografiet som en konstart jämställd med andra konstarter. Herr talman! Det finns några frågor där utskottet är oenigt. De har föranlett två socialdemokratiska reservationer till det här betänkandet. Jag vill säga några ord om dessa. En fråga som behandlats i riksdagen vid ett flertal tillfällen är ersättningen till upphovsmannen vid vidareförsäljning av konst, s.k.'' droit de suite''. Orsaken är att kulturarbetarnas ekonomiska villkor inte är tillfredsställande trots att vissa insatser har gjorts från såväl stat och kommuner som landsting. De motioner som tagit upp frågan har avslagits av riksdagen med motiveringen att Upphovsrättsutredningens ställningstagande måste inväntas. Så har man sagt förut. Nu vet vi att Upphovsrättsutredningen anser att det finns starka skäl, både rättspolitiska och andra, att inom lagens ram förbättra bildkonstnärernas ekonomiska villkor. Utredningen föreslog också ett ersättningssystem vid vidareförsäljning av konst där 5 % av försäljningspriset skulle tillfalla upphovsmannen. I proposition 1992/93:214 togs ''droit de suite'' upp när det gällde ändringar i upphovsrättslagen. Något förslag om lagstiftningsåtgärder lades inte fram med hänvisning till att det inom EG pågick en studie av en reglering av rätt för konstnärerna till ersättning vid yrkesmässig vidareförsäljning. Det betyder att Enligt vad lagutskottet nu vet har frågan om EG:s ställningstagande till en harmonisering av reglerna om försäljning inte förts närmare en lösning under de år som gått. Det verkar inte heller som om ett beslut i den riktningen kommer att fattas inom den närmaste tiden.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 Den andra frågan jag tänkte ta upp gäller avbildning av konstverk. Frågan handlar egentligen om 24 § i upphovsrättslagen. Den säger att envar får fritt avbilda konstverk som är stadigvarande anbragt på eller vid allmän plats utomhus. Även här har Upphovsrättsutredningen lagt fram ett förslag som säger att konstverken fritt skall kunna avbildas endast om de inte utgör huvudmotivet på bilden. Regeringen har anfört att det inte finns skäl att införa en särregel om fall när ett konstverk på eller vid allmän plats är huvudmotivet, t.ex. på vykort där detta är mycket vanligt. Den uppfattningen har också lagutskottets majoritet. I reservation 2 framför vi socialdemokrater att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med lagförslag i enlighet med Upphovsrättsutredningens förslag att det inte längre skall vara fritt att avbilda ifrågavarande typ av konstverk om de utgör huvudmotivet för avbildningen. Herr talman! Jag yrkar även bifall till reservation 2 i det här betänkandet.

Herr talman! Även jag och Vänsterpartiet ser med tillfredsställelse att fotografirättens integration i upphovsrättslagen nu kommit till stånd. När det gäller den frågan har jag inget annat att komma med än att yrka bifall till hemställan i betänkandet. Precis som föregående talare vill jag uppehålla mig litet mer vid frågan om ''droit de suite'', dvs. Detta är en fråga som Vänsterpartiet har motionerat om i flera år. Jag tycker att argumentationen mot ''droit de suite'' har varit synnerligen bristfällig. Vi har ju fått höra i flera år nu att lagutskottets majoritet och regeringen inväntar ett ställningstagande i EG. Det har påståtts att det pågår ett arbete där för att harmonisera, dvs. komma fram till gemensamma förslag, när det gäller vidareförsäljningsersättningar. Men några andra argument mot att införa detta i Sverige har vi inte fått höra. Jag, och många med mig, har hävdat att detta är ett dåligt argument. Det s.k. arbetet inom EG har i det närmaste varit obefintligt. Det har varit mycket svårt att identifiera. Vi har också hävdat att det flesta av EG:s, numera EU:s, medlemsländer har en reglering om ersättning vid vidareförsäljning av konst. Men det har inte hjälpt. Vi har fått leva med den här argumentationen. Nu erkänner lagutskottets borgerliga majoritet att det nog inte är så mycket bevänt med detta. Det finns ingenting som talar för att man kommer att komma med förslag på området. I betänkandetexten markerar man också att det vore rimligt att vi i Sverige inför en sådan här möjlighet för att uppnå något slags rättslikhet. Nio av de tolv EG-länderna har som sagt ersättning för vidareförsäljning av konst, och inom Norden finns detta i både Danmark och Island, medan Norge har ett något annorlunda system. Vi är alltså ganska ensamma om att sakna en sådan ersättning. Man kunde tycka att det rimliga vore att utskottet föreslog bifall till de motioner som kräver ett införande av den här regeln, ''droit de suite''. Dess värre har lagutskottets borgerliga majoritet inte haft den politiska kraften att göra det, utan man hänvisar till att man utgår från att regeringen nu arbetar vidare med frågan och gör de erforderliga övervägandena. Herr talman! Jag beklagar detta. Om vi hade fått reda på vad det är som gör att de borgerliga partierna här i riksdagen motsätter sig en ''droit de suite''-princip i Sverige hade det åtminstone varit möjligt för oss att föra en vidare diskussion. Då hade vi kunnat diskutera de argument som eventuellt hade funnits mot ett sådant införande, men nu är detta tyvärr inte möjligt, eftersom det såvitt jag vet inte någonsin under alla de år som denna fråga har diskuterats i riksdagen har framkommit några sådana argument. Jag beklagar detta, och jag ser det inte bara som en ovilja hos de borgerliga partierna utan också som en politisk svaghet att de inte ordentligt vill ta tag i den här frågan. Jag yrkar bifall till reservation 1, som kräver ett bifall till de motioner som förespråkar en vidareförsäljningsersättning. Jag vill, herr talman, litet kortfattat beröra ett problem som faktiskt har att göra med det jag nyss talade om. Det är det problem som kan uppstå när ett utskott skall behandla motioner vars politiska innehåll egentligen ligger inom ett annat utskotts område. Både frågan om vidareförsäljningsersättning och frågan om upphovsrätten till noter är ju egentligen kulturpolitiska problem. Tidigare har lagutskottet begärt in yttranden från kulturutskottet i vissa ärenden, exempelvis i fråga om fotografirätten och integrationen i upphovsrättslagen. Man har däremot inte gjort det i fråga om notproblemet i år och inte heller när det gäller ''droit de suite''. Detta är litet beklagligt. Jag har all respekt för att lagutskottet inte har någon möjlighet att lägga kulturpolitiska aspekter på frågorna utan att man håller sig till det strikt civilrättsliga, men jag vill ändå påpeka att ärendena på så sätt ibland kanske riskerar att inte bli vederbörligt behandlade och uppmärksammade. Jag vill ta problemet med noter och tillgången till noter som ett exempel. Detta har tagits upp i en motion av Per Olof Håkansson. Han har själv i motionen skrivit att han ser detta bl.a. som ett upphovsrättsligt problem. Utskottet behandlar frågan utifrån upphovsrättsliga aspekter och kommer fram till att så nog inte är fallet. Jag kan inte säga så mycket om detta. Det stora problemet, herr talman, när det gäller tillgången på noter i landet kvarstår. Det är viktigt och angeläget att behandla det problemet. Vi får väl försöka återkomma i frågan genom att väcka motioner som kanske kan behandlas inom det utskott som är kompetent på området, dvs. i detta fall kulturutskottet.

Herr talman! Det här ärendet innebär att vi förändrar våra regler efter förhållandena i de övriga EU-länderna, och jag tycker att det beslut vi nu skall fatta är viktigt. Konstnärligt skapande är viktigt, inte bara för den stimulans det ger, utan det är faktiskt också en viktig tillväxtfaktor. Konstnärligt skapande ökar nämligen den kreativa massan och den kreativa miljön, och näst universitet och flyg betraktas det som den viktigaste tillväxtfaktorn. Det gör naturligtvis att det är väldigt viktigt att ha ett livaktigt kulturliv. Det innebär att konstutövare också skall ha bra betalt, men det behöver inte innebära att man skall ha ett onödigt krångel. När det gäller fotografier finns det ett par dilemman att ta hänsyn till. För det första: Vad är konst och vad är inte konst? För det andra: När man har köpt något, träffat ett avtal, skall det då gå att ändra i det efteråt? Denna fråga blir av alldeles specifik betydelse när det gäller upphovsrättsreglerna, eftersom de gäller i 50 år efter konstnärens bortgång. Om man plötsligt rör i ägarförhållanden med retroaktiv verkan på ett sätt som köparen aldrig har kunnat förutse, kommer konsumenten lätt i kläm. Man måste därför vara varsam när man hanterar de här ärendena. Man skall också komma ihåg att glidningar i de här avtalen alltid är gynnsamma för de starka producentorganisationerna. Sådana glidningar kan innebära att man efter det att någon har köpt ett konstverk inför specialregler om att betalning skall ske än då och än då, betalning för det som vederbörande trodde att han redan hade köpt. Sådana glidningar är också alltid till nackdel för de obefintliga konsumentorganisationerna, dvs. för konsumenterna. Riksdagen har i det sammanhanget ett väldigt viktigt ansvar. Man kan träffa avtal när det gäller konstnärliga verk, och om man i avtalen tydliggör vad som gäller går det före innehållet i lagen. Det är emellertid väldigt svårt för den lilla enskilda människan att skriva den typen av avtal, medan däremot de starka producentorganisationerna, fotograforganisationer och andra, är skickliga och kunniga i att tillgodose sina intressen. Det är bra att den här lagen talar om att det finns två typer av fotografier. Det är fotografier som är konstnärliga verk, som har verkshöjd, och som ingen annan än just konstskaparen kan åstadkomma. Sedan finns schablonbilder, beställda bilder, som i allra sämsta fall närmast handlar om rent kopieringsförfarande. Här har man gjort en bra avvägning. Man ger det konstnärliga fotografiet fullt skydd, och de enklare bilderna av rutinkaraktär, som vem som helst kan åstadkomma, är mindre skyddade. Man väcker alltså inte liv i några förlorade rättigheter. Dock skapar man en viss retroaktivitet, eftersom man förlänger skyddet på bilder som inte har någon verkshöjd med 25 år. Men man återinför som sagt inga förlorade rättigheter, och jag tycker att det är vettigt. Man får dessutom en enkel hantering, eftersom man kan vänta till 50 år efter det att bilden togs med att ta upp diskussionen om bilden har någon verkshöjd eller inte. Låt oss titta litet på reservationerna. I reservation 2 menar reservanterna att om man gör ett vykort av en staty skall skulptören få ersättning. I dessa sammanhang blir det alltid fråga om glidningar. Nästa steg blir att arkitekten som har ritat huset bakom statyn naturligtvis har lika stor rätt att få ersättning för sitt konstnärliga skapande. För att inte tala om landskapsarkitekten, som har satt blommorna runt statyn -- naturligtvis skall också han ha ersättning för sitt konstnärliga skapande. Den ena konsekvensen följer på den andra. Någonstans måste man då sätta gränsen, för annars hamnar man i en glidande skala där man aldrig vet var man slutar. Det finns konstnärligt skapande på så många sätt att det är omöjligt att sätta gränsen. Varför skulle inte landskapsarkitekten som satte dit blommorna ha ersättning för sitt konstnärliga skapande? Jag ställer frågan därför att jag inte tror att någon kan svara att landskapsarkitekten inte skall ha någon ersättning för sitt konstnärliga skapande. Jag tror att man bör tänka på vad Harry Schein har sagt. Krånglar man till saker för mycket och går för långt, får man bara en backlash där allt tappas. Jag tror att det finns en risk för att man gapar efter för mycket och riskerar att tappa hela stycket. Vidare har vi frågan om ''droit de suite''. Det är återigen ett glidande och tagande av äganderätten hos konsumenten. T.ex. kan konsumentens far ha köpt tavlan, och den har hängt på väggen i 50 år. Plötsligt skall konsumenten börja betala till arvingarna eller till konstnären för en tavla som redan fadern trodde att han hade äganderätten till. Det stör mig. Men jag förstår att de som inte tycker om äganderätt inte är störda. Det som däremot även en kommunist borde kunna förstå är att om det ges ersättning för ''droit de suite'' i Sverige, men det ges inte i flera andra EG länder, kommer naturligtvis konsthandeln inte att ske i Sverige utan i de länder där sådana avgifter inte utgår. Det kommer dessutom att leda till att konsthandeln kommer att ta hand om en liten del av försäljningen av äldre konst. I stället kommer handeln att ske under täcket på olika sätt -- vilket är lätt med konstverk -- eller så måste ett konstregister upprättas i statlig regi där alla tavlor och fotografier av verkshöjd registreras, ungefär som aktier. Där sker en registrering för tavlan, och i samband med betalningen för ''droit de suite'' måste det ske en omregistrering. Det är möjligt att göra, men jag tycker att det är att gå för långt. Därigenom skadas hela frågan om en god ersättning till konstnärerna. Det är dessutom stötande att konstnärerna skulle kunna göra stora vinster då Sverige går in i en lågkonjunktur. Då kommer stora konstsamlingar ut på marknaderna, och pengar väller in till de konstnärer som har gjort de gamla målningar som finns i samlingarna. Det är konsekvensen. Det finns en sak som har förtydligats och som jag tycker är viktigt. Vi har i förarbetet lagt till en förklaring om synbarheten. Det är väldigt viktigt att när enskilda människor skall göra sig gällande mot starka producentorganisationer att det är tydligt vad som ingår i ett avtal -- om det inte är fråga om ett skrivet specialavtal. Vi har t.ex. lugnat ner den oro museerna har framfört genom att påpeka att det redan från början är synbart att om ett museum beställer ett fotografi av ett museiföremål, skall det användas i broschyrer, på affischer, i egna kataloger, på vykort och för arkivändamål. Då blir det inte ytterligare oklarheter, trassel och bekymmer på den punkten. Utskottet har följt propositionens förslag. Men vi moderater tycker att integritetsfrågan är viktig. Vi tror att det är viktigt att så småningom återkomma i frågan. Skyddet gäller bara om man själv har betalt för den beställda bilden. Men om någon annan närstående, ett företag eller en organisation beställer en bild är det oklart om vilka rättigheter som gäller. Vi hoppas att det skall komma ett klarläggande från regeringen så småningom. Det står dock inte i utskottets skrivning. Sedan var det frågan om upphovsmannakonton. Allmänt sägs det att de är på väg bort. Utskottet har inte framfört mer än att regeringen bör följa utvecklingen. Vi har i princip ingenting emot att man har samma rättigheter här som i andra sammanhang. Jag tycker att det är viktigt för riksdagen att vara vaksam på detta område där det finns mycket starka producentorganisationer och mycket svaga konsumentorganisationer. Det ligger ett tungt ansvar på riksdagen att inte göra ändringar som uppenbart är till nackdel för konsumenterna. Det är bra att all konstnärlig produktion blir likställd. Det är utmärkt att konstnärlig verksamhet är lönsam. Men jag menar att detta kan uppnås utan att hela tiden glida, tänja och krångla. Jag vill också påpeka att den digitala tekniken kommer att kräva ny lagstiftning. Vi förväntar oss att regeringen kommer med förslag. Där finns ett klart behov av sådan lagstiftning. Herr talman! Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Först vill jag allmänt föreslå att när lagutskottet nästa gång skall göra en studieresa skall utskottet resa till Danmark eller något annat av de EG-länder som har infört ''droit de suite''. Utskottet kan studera frågan, och sedan kanske t.o.m. Bertil Persson kan begripa hur det hela går till. Det handlar inte om att någon som en gång har köpt ett konstverk då och då i efterhand skall betala en avgift. Bertil Persson antydde att det även kunde gälla vid arv av konstverk. Det handlar inte alls om något sådant. Det handlar om att vid en offentlig vidareförsäljning av konst skall en avgift, förslagsvis 5 % av värdet på konstverket, gå tillbaka till konstnären. Sedan finns det förslag till regler om konstnären inte längre är i livet. Bertil Persson behöver inte vara orolig. Det handlar inte om att någon skall komma hem och ta ut avgifter på tavlor som hänger på väggarna och därmed att konstnärerna skall berika sig på konsumentens bekostnad. Detta går att läsa sig till i utskottets betänkande. Jag kan återkomma efter denna debatt med mer papper till Bertil Persson. Bertil Persson är vidare orolig för att ett system skall införas i Sverige som inte finns i flera andra EG-länder. Tre av de 12 EU-länderna har inte ett sådant system. Tre kan möjligen kallas för några men inte för flera. Två är ett par, tre är några och flera måste vara mer än tre. Det kan inte vara tal om flera andra EG-länder. Men det må vara en petitess. Det finns mycket att säga om detta. Om det bara är fråga om svårigheter att sätta sig in i systemet, tror jag att vi nästa år -- om utskottet är intresserat -- kan komma förbi denna svårighet. Jag tycker fortfarande inte att det har framkommit värdiga motargument till ''droit de suite''.
Herr talman! Först och främst är jag ganska ofta i Danmark. Jag bor i Malmö, och jag är i Danmark stup i kvarten. Jag går dessutom ganska ofta på konstgallerier. Elisabeth Persson vill ha en avgift på vidareförsäljning av konst. Det kräver att man håller reda på vilken konst som vidareförsäljs. Det är inget konstigt med det. Att avgiften tas ut som moms kommer inte att lugna konstnärerna förrän de har fått ersättning för varenda tavla. Vi befinner oss hela tiden i en situation där gränsen tänjs till producenternas förmån. Det finns bättre förståelse för ''droit de suite'' hos Centern och Folkpartiet än vad det finns hos Moderaterna. Men det finns fortfarande inte någon enighet i EU om ''droit de suite''. Det innebär att det finns länder där det är förmånligare att sälja konst än i andra länder. Huruvida man kallar tre för flera eller inte tycker jag är ett dumt argument.
Herr talman! Bertil Persson tycker att det är ett dumt argument att framhålla att i nio av de 12 EU länderna klarar man av ''droit de suite''. Det må stå för Bertil Persson. Men det är faktiskt så. Det finns skillnader mellan systemen, men det rör sig om förhållandevis marginella saker. Bertil Persson började sitt tidigare anförande, som huvudsakligen gällde fotografirätten, med att säga att han var glad över att vi förändrar våra regler så att de överensstämmer med EU-ländernas. Jag tror att det finns tillräckligt med erfarenheter ute i Europa av ett sådant här system för att även vi i Sverige skulle kunna klara det. Jag tror inte att man, som Bertil Persson antydde, behöver vara rädd för att konstnärerna, om denna rätt införs, kommer att ligga som gamar över oss i riksdagen och i andra sammanhang för att utöka sina rättigheter. Man finner ingenting som tyder på att det blir på det viset när man studerar hur detta system fungerar annorstädes. Det gläder mig att höra att Bertil Persson antyder att moderaterna är förhållandevis ensamma om att hysa räddhågsenhet inför att på detta sätt bereda konstnärerna någorlunda drägliga eller åtminstone förbättrade ekonomiska förhållanden. Det stärker min uppfattning att sista ordet i denna fråga ännu inte är sagt.
Herr talman! Det som vi moderater framför allt och mer än andra slår vakt om är faktiskt konsumentintressena på en marknad. Det är vanligen Vänsterpartiet som uppträder som konsumentföreträdare, men i det här fallet har Vänsterpartiet fallit in i en ren producentföreträdarroll. Jag tycker att konstnärligt arbete skall vara välbetalt. Det är en viktig angelägenhet i vårt samhälle, men jag tror att man är ute på en farlig väg när man ständigt tänjer gränser. När folk till slut tycker att det blir alldeles för tokigt kommer man då att riva bort hela systemet. För min del tycker jag att det hade varit enklare att ha exempelvis, vilket jag har skrivit i en motion som inte har tillstyrkts av utskottet, en överlåtelseform och en upplåtelseform med skilda regler. Då skulle man betala rejält vid den första upplåtelsen och skulle sedan betala successivt under en överlåtelseperiod när man disponerar konstverket. Det är dock svårt att finna rena regellösningar för ett sådant system. Jag tycker att konstnären skall ha bra betalt, men man skall inte vara så finurlig att man lurar sig själv.

Herr talman! Bertil Persson började med att säga att det är ett viktigt beslut som nu skall fattas i kammaren men att han var rädd för onödigt krångel. Jag tycker inte att man skall vara så rädd för detta. Jag vill liksom Bertil Persson först ta upp reservation 2, som avser avbildning av konstverk. Jag har ingenting emot att landskapsarkitekter får betalt för sitt arbete, men man behöver inte krångla till detta i onödan. Det går lätt att skilja ut fall där man t.ex. gör ett vykort där ett konstverk avbildas. Även om det på kortet skulle finnas några blommor i anslutning till konstverket, tror jag inte att man kan missförstå syftet med framställningen av kortet. Vi tycker att regeln om avbildning av konstverk är alldeles felaktig när det gäller sådana här fall. Jag tycker att vi i dag skulle kunna besluta om att rätta till detta, så att sådan avbildning inte utan vidare blir tillåten. Vi är alla överens om vad som skall gälla beträffande en svepande översiktsbild, men när man på bilden fokuserar ett visst konstverk tycker jag att konstnären i fråga skall få ersättning. Jag går så tillbaka till reservation 1. Såvitt jag förstår vill Bertil Persson inte ha någon ''droit de suite''. Jag vill rent ut fråga Bertil Persson om han då representerar majoriteten i utskottet eller om han bara talar i egen sak. Låt mig läsa innantill ur det avsnitt som vi reserverat oss emot: Tiden är ''enligt utskottets mening nu mogen för ett ställningstagande till frågan om en ordning med droit de suite bör införas även i Sverige.'' Det har ju talats mycket om att en sådan ordning finns i andra länder. Det framhålls vidare: ''Utskottet utgår från att regeringen nu arbetar vidare med frågan och gör de överväganden som är erforderliga.'' Moderaterna är ju i högsta grad engagerade i regeringen, och det är då rätt märkligt att Bertil Persson ställer sig vid sidan om och säger att Folkpartiet och Centern möjligen är positiva till det här. Det är regeringens uppfattning som vi talar om. Vi vill med vår reservation 1 bara att frågans behandling påskyndas.
Herr talman! Man är ute på ett mycket sluttande plan när man kräver att särskild ersättning skall betalas om en skulptur avbildas. Första steget är avbildning på ett vykort, nästa blir avbildning i en bok och därefter kommer avbildning på ett omslag eller en affisch. De här konstverken är gjorda för att stå utomhus och för att kunna beskådas av alla. Hela vår tillvaro är fylld av verk av konstnärligt skapande av arkitekter, trädgårdsarkitekter och konstnärer. Jag menar att man någonstans måste sätta en gräns för vad som är tillåtet att återge och inte återge, och jag tror att det är bättre att behålla den gräns som vi nu har än att gå vidare och sedan få en diskussion där arkitekters förhållande till huset jämförs med konstnärens till skulpturen. Jag vill också liksom i min förra replik säga att jag har en mera negativ inställning till ''droit de suite'' än vad utskottet har. Jag borde ha klargjort det redan i mitt första anförande.
Herr talman! Med anledning av det sista som Bertil Persson sade kan man fundera över vad som kommer att hända. Det framhålls i utskottsmajoritetens skrivning, som säkerligen kommer att antas genom kammarens beslut i dag, att regeringens beslut skall avvaktas. Men vi vet inte var Moderata samlingspartiet står i denna fråga, och det är oerhört viktigt. Vi är vana vid att utskottsmajoriteten framför sina synpunkter utan att man inom den har avvikande meningar. Vi vill veta var regeringen står, även om vi hoppas på stöd för reservation 1. När det gäller vykort med avbildningar av konstverk talar i varje fall jag om verk som är placerade utomhus, och jag tycker att denna fråga är ganska enkel. Jag ironiserade litet om omkringstående blommor, men vad vi här talar om är konstnärens ersättning, och den frågan är ganska enkel att lösa. Nuvarande ordning är orättvis och bör rättas till.
Herr talman! Det är alldeles klart att riksdagen fattar beslut på grundval av det som utskottsmajoriteten har skrivit. Jag vill dock säga att jag då kommer att ha samma uppfattning som nu. Det är utskottets text som kommer att studeras av regeringen, och det är utskottsmajoriteten som står för den -- sedan må jag ha en speciell uppfattning. Jag måste vidare säga att jag inte förstår varför blommorna skulle göra så stor skillnad. Jag tycker inte att man skall ironisera över landskapsarkitekternas verksamhet. De bedriver en mycket seriös verksamhet, som har mycket stor betydelse för den miljö i vilken vi lever. Jag kan inte ställa mig bakom att just en skulptör är mer unik än en arkitekt, en landskapsarkitekt eller andra människor som på motsvarande sätt berikar vår miljö.

Herr talman! Jag har lyssnat på debatten om fotorätten inklusive ''droit de suite'', och det är en viktig debatt. Det finns några synpunkter som jag skulle vilja tillägga. Jag gläder mig lika mycket som alla andra över att vi äntligen får en integrering av fotolagen i upphovsrättslagen. Vi är extra glada över att vi får en integrering som motsvarar den modell som vi borgerliga förra gången stod för i reservationen. Jag vill påstå att det hade blivit en stor upphetsning bland fotograferna om man gått på den linje som Det som har fått mig att särskilt ta till orda är diskussionen om ''droit de suite''. Det är en oerhört viktig fråga. Jag håller gärna med om att den har många bottnar och dimensioner. Det kan skenbart tyckas att det finns två dimensioner -- en upphovsrättslig och en kulturpolitisk. Men dessa två saker är så ihopvävda att de faktiskt inte går att skilja. En väl fungerande upphovsrätt är ett av de bästa kulturpolitiska medel som man kan använda för konstnärer. Det finns en mycket lång historia med ''droit de suite''. Jag kan förstå den otålighet som visas från många håll. Man frågar sig: Blir det ingenting av detta? På det kan jag svara att den som noggrant har följt ärendet tydligt kan se att det successivt går framåt. Det gäller både i riksdag och regering. Det hoppas jag att alla har insett. Det senaste som regeringen sade innan detta förslag presenterades stod i proposition 1992/93:214. Där säger departementschefen att om det inte kan bli någon EG-harmonisering finns inget annat att göra än att ta ett eget initiativ i svensk lagstiftning. Vi väntade under cirka ett år på att det skulle bli någonting, men det blev alltså ingen harmonisering. Däremot tillkom ett och annat ytterligare land som sade sig vilja ha detta rent nationellt och som visade positiv inställning. Det föranleder också att utskottet säger -- och jag vill påstå att det är en kraftfull skrivning -- att frågan om ''droit de suite'' nu är mogen för ett ställningstagande. Klarare än så kan det inte sägas. Nu finns materialet, och nu gäller det att ta ställning. Frågan är sedan hur ställningstagandet blir. Det har utskottsmajoriteten inte uttalat sig om. Jag uppskattar Bertil Perssons ärlighet när vi får reda på att det mer är hans personliga uppfattning han för fram när han demonstrerar en kraftfullt negativ inställning till ''droit de suite''. Det har han rätt att göra, och det finns många som tycker som han. Det finns också många som tycker tvärtom, inklusive undertecknad och Folkpartiet. Det finns många länder som anser att det är positivt med ''droit de suite''. Det finns många i denna kammare som anser det, och jag tror dessutom att hela kulturutskottet i stort sett tvärs över alla partigränser har den uppfattningen. Jag inser svårigheterna med att reglera ''droit de suite''. Jag skulle själv vara mycket tveksam till att införa ''droit de suite'' om det inte var så att det finns en lång rad andra civiliserade ickesocialistiska länder som har lyckats lösa dessa problem. Därför kan jag inte när det gäller frågan om att ta ställning till ''droit de suite'' se att man kan säga att det är tekniskt omöjligt att införa en sådan. Man kan säga att det är olämpligt och att man inte vill införa detta, och det får man då göra. Men tekniskt omöjligt är det inte. Jag menar att vi bör ha en positiv inställning -- och det är den inställning som utskottet har velat visa -- till att denna fråga blir avgjord. Det mesta pekar på, som jag personligen bedömer det, att det kan bli en ''droit de suite''. Sedan får vi hoppas att det möjligen kan lugna några debattörer här i dag.
Herr talman! Det var litet andra tongångar från Bengt Harding Olson. Jag tycker att det var bra att få höra dem och få något av ett förtydligande av vad majoriteten står för. Jag tycker att det stämmer bättre med Bengt Harding Olsons uttalande. Men nog har vi socialdemokrater svårt att se de successiva steg framåt som detta leder till. Vi tycker att man förhalar. Man talar om Upphovsrättsutredningens förslag, EG, förändringar undan för undan, och nu säger man att man skall avvakta vad regeringen skall göra. Vi tycker att det nu är dags att göra någonting. Vi anser att Upphovsrättsutredningens förslag således bör genomföras. Det är inte fråga om att successivt vänta på någonting. Det är att ta ett steg framåt till det som vi egentligen tycks vara ganska överens om bör införas även i Sverige.
Herr talman! Jag kan förstå otåligheten över att detta har tagit lång tid. Men vi bör se till vad som har hänt under de senaste åren. Jag läste innantill ur proposition 1992/93:214. Där säger faktiskt statsrådet att man skall avvakta vad EG skall göra. Jag har aldrig uppfattat det som fel att avvakta en harmonisering på ett område som så tydligt är internationellt. Strävan måste rimligen vara att få lika regler. Detta är till fördel även för konstnärerna. Det är precis vad Reidunn Laurén säger. Sedan tillägger hon, vilket jag tycker är mycket fördelaktigt: Skulle EG-kommissionen sedan den pågående studien färdigställts välja att inte ta något initiativ på området borde enligt föredraganden -- dvs. Reidunn Laurén -- frågan, om en svensk nationell lagstiftning om ''droit de suite'', tas upp på nytt. Detta är ett mycket klart ställningstagande som man inte så ofta ser i en proposition. Det var vad hon då sade. Vi har alltså kunnat konstatera att EG har försökt att harmonisera och utforma en EG-lagstiftning. Många länder har varit för detta, och några har varit stenhårt emot. Detta har gjort att det är svårt att komma fram på harmoniseringsvägen. Det har också betytt att förutom de 7 eller 8 EG-länder som från början hade regler om ''droit de suite'' har tillkommit något ytterligare. Det är mycket som pekar på att de andra EU-länderna, inklusive de nya, kommer att landa på en nationell lagstiftning som innebär ''droit de suite''.
Herr talman! Naturligtvis är även vi socialdemokrater för en harmonisering, Bengt Harding Olson. Det är det ingen tvekan om. Men det är inte för ro skull det står i lagutskottets text: ''Såvitt lagutskottet har erfarit har frågan om EG:s ställningstagande till en harmonisering av regler om droit de suite inte förts närmare en lösning sedan utskottet för snart ett år sedan behandlade spörsmålet.'' Det är inte vad vi tycker att Bengt Harding Olson talar om, nämligen successiva framsteg, utan här står man ganska så still och stampar. Frågan har inte förts närmare en lösning. Det verkar inte heller, skriver vi vidare, som att man fortsätter. Det kanske inte kommer en förändring under lång tid. Då tycker vi att vi i stället kan ta ett initiativ här i Sverige och göra någonting av detta, eftersom denna harmonisering tycks dröja.
Herr talman! Som statsrådet skrev i den förra propositionen hade vi förhoppningen att man inom EU -- eller EG, som det då hette -- skulle komma längre. Man har arbetat med detta och kommit en bit, men man har inte kommit ända fram. Det fanns väl inte någon anledning att ifrågasätta att ge dem en chans att komma fram till en lösning? Vi sade t.o.m. detta flera gånger i debatten här i kammaren. Nu har de inte gjort det. Konsekvensen från lagutskottets sida är då alldeles logisk, nämligen att tiden är mogen för ett ställningstagande. Precis det säger vi i utskottet. Eftersom statsrådet Reidunn Laurén redan lovat att ta upp frågan, om det inte blir någon harmonisering under detta år, kommer hon självfallet att göra det utan att vi skrivit så. Nu har vi dessutom skrivit att tiden är mogen för ett ställningstagande till frågan. Jag menar då att vi inte kan komma längre än så här när det gäller frågans avgörande. Innehållet är nästa fråga, och det är inte vad denna debatt gäller. Så är ju inte majoritetsskrivningen formulerad.
Herr talman! Bengt Harding Olson pekar på framgångar och vill väl med det trösta oss som har motionerat i denna fråga i många år. Det tackar jag för.

Jag har i och för sig respekt för att det ibland kan vara svårt att komma överens. Men frågan är: Har Bengt Harding Olson aldrig misstänkt att det handlar om detta? Om man följt EU:s arbete i denna fråga har man kunnat finna att så värst mycket till arbete inte har försiggått; det har stått klart ganska länge. Det må väl vara som det är med det. Det är hederligt av Bengt Harding Olson att peka på att betänkandetexten faktiskt inte är särskilt positiv. Det man säger är att tiden är inne för att fatta beslut, att det hela nu är moget och att det inte längre går att skylla på arbetet i EU osv. Men inte ett enda knäpp säger man om vad som skall ske. Det är beklagligt. De motionärer från Folkpartiet och Centerpartiet som agerat i detta ärende tidigare och alla andra som är intresserade av att problemet får en lösning måste därför rimligen rösta på reservation 1. Det är ju precis som Bengt Harding Olson säger: Det står ingenting i betänkandet om vad som kommer att ske, utan det handlar åter om ett uppskjutande. Jag är tacksam för att Bengt Harding Olson bidragit till att klargöra detta, så att man inte går på det till synes positiva i utskottsbetänkandet och övertolkar det. Det skall man alltså inte göra. Det här visar klart att utskottsmajoriteten anser att detta är en het potatis. Man har inte haft den politiska kraften att säga vare sig bu eller bä. I stället skjuter man upp frågan.
Herr talman! Nej, jag betraktar inte detta tillvägagångssätt som en undanflykt. Man kan visserligen aldrig veta hur andra människor tycker och tänker, men från utskottets sida är det definitivt inte fråga om någon undanflykt. Snarare är det så, att det är rimligt och självklart, i varje fall för den absoluta majoriteten i denna kammare, att man alltid först prövar harmoniseringsfrågan. Än en gång vill jag understryka att vi inte vill harmonisera bara för harmoniseringens egen skull. Om det är något område som skall harmoniseras, till nytta för dem som berörs, nämligen konstnärerna, så är det när det gäller immaterialrätten. Det finns alltså starka krav på att först pröva en harmonisering, inte minst när vi har ett samarbete genom ett EES avtal och står inför ett eventuellt EU-medlemskap m.m. Det gläder mig att jag lyckats klargöra att det finns en positiv syn från regeringens sida när det gäller att ta upp denna fråga på nytt. Det är skrivet, och det finns stöd för det från utskottet. Men jag räknar inte med, herr talman, att Elisabeth Persson och jag skall kunna bli överens när det gäller synen på EU och synen på regeringen. Vi är säkerligen ense om att vi är totalt grundläggande oense. Jag litar på regeringen -- även i denna fråga. Dessutom har jag en stor tro på att ett medlemskap i EU är det viktiga för Sverige, inklusive för konstnärerna och ''droit de suite''.
Herr talman! Det sista inlägget förstår jag inte. Vi kanske kan diskutera EU i ett annat sammanhang. I många sammanhang är jag verkligt positiv till en harmonisering. I kulturpolitiska frågor finns starka skäl för en harmonisering, dvs. att skapa jämförbara eller lika villkor med de europeiska för svenska bildkonstnärer. Vi har väl kommit så pass långt att vi kan bli eniga om att vi båda eftersträvar en förbättring. Bengt Harding Olson har inte sagt det, men jag hoppas att det han sagt implicerar att han eftersträvar en förbättring för de svenska bildkonstnärerna och att ett införande av ''droit de suite'' skulle kunna vara ett steg i den riktningen. I ett tidigare anförande uttalade Bengt Harding Olson sig mycket positivt om att civiliserade ickesocialistiska länder klarat av detta. Jag håller med honom. Jag tror också att vi skulle klara av både den eventuella byråkrati och de eventuella problem som skulle uppstå vid ett införande av vidareförsäljningsersättning. Jag har ingen aning om det i ociviliserade socialistiska länder, som ju skulle vara motsatsen, finns något system för ''droit de suite''. Jag har inte haft någon anledning att undersöka det. De erfarenheter som finns i Europa, i civiliserade eller icke-civiliserade länder, är så goda, och de talar för att det är angeläget att vi också i Sverige får detta system.
Herr talman! Låt mig avslutningsvis bara säga att vi visst kan ha olika syn på olika samhällssystem och statsskick -- det är kanske inte den aktuella frågan nu. Men min replik föranleddes av det som diskuterades tidigare i debatten. Eftersom debatten mynnat ut i något av en deklaration av var de olika partierna står i detta sammanhang, vill jag säga att jag och Folkpartiet står alldeles bestämt för att verka för en ''droit de suite''. Vi tycker det är viktigt. Det handlar inte så mycket om pengarna i sig. Det handlar om en offensiv satsning på det som vi tror är viktigt, nämligen kulturpolitik. Då finns det anledning att koppla tillbaka till mina slutord till Bertil Perssons inledande ord, nämligen att det har betydelse för den ekonomiska tillväxten och ett bättre samhälle i största allmänhet.

Herr talman! Ledamöter! Jag yrkar bifall till utskottets hemställan, på s. 24, utom vad gäller de tre momenten 5, 6 och 7. På dessa punkter föreligger reservationer, som jag yrkar bifall till. Under de gångna åren har det varit en stor ekonomisk aktivitet, nationellt och internationellt. Vi kan konstatera att den lagstiftning som gällt och som i mycket fortfarande gäller beträffande rekonstruktioner av företag har lämnat mycket övrigt att önska. En rättslärd gammal man, som har varit med och lagstiftat, sade till mig vid en diskussion om detta: När vi stiftade ackordslagen var inte ekonomin av den arten att vi tänkte på sådana här frågor. 36 motioner behandlas i detta betänkande. Det är väsentligt att reglerna är ändamålsenliga, när det gäller att se till att skapa rättvisa mellan de olika borgenärsgrupperna och i den allmänna konkurrenssituationen samt att göra det möjligt att beivra brottslighet. Det gäller, som jag ser det, att ta ett totalgrepp över mängden av regler och bestämmelser, och det finns ett oerhört omfattande underlag för att detta skall kunna åstadkommas. Vi har i det särskilda yttrandet redovisat ett axplock av utredningar från senare år. Det är Domstolsutredningen och Riksrevisionsverkets pågående genomgång. En lagrådsremiss när det gäller företagsrekonstruktion ligger nu och skall behandlas under maj månad. Det gör att vi i utskottet är eniga om det angelägna i att det här verkligen kommer till stånd. Sedan är det bara fråga om hur det skall ske på bästa sätt. Vi har den uppfattningen att alla dessa motioner skall hänskjutas till det underlag i övrigt som finns, för att man skall kunna ta det samlade greppet och komma till rätta med dessa frågor. Det är beklagligt att de socialdemokratiska ledamöterna och ledamoten från Ny demokrati inte delar vår inställning. Genom olika tillkännagivanden synes de snarast motverka önskan om det samlade greppet. Jag tror inte att det är vad Socialdemokraterna och Ny demokrati vill, utan jag tror att de delar min uppfattning om att ett samlat grepp måste tas för att man skall komma till rätta med de problem som finns.

Herr talman! I det betänkande som vi nu debatterar behandlas en rad motioner om bl.a. företagsrekonstruktion, konkursförvaltning, bekvämlighetskonkurser och förmånsrättsordningen. Dessutom behandlas en del frågor som rör kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Till skillnad från Stig Rindborg tycker jag att det är mycket bra att vi har lyckats få majoritet i utskottet för åtminstone några initiativ som syftar till att förbättra samhällets möjligheter att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Jag vill därför inledningsvis yrka bifall till utskottets hemställan. Jag skall nu motivera våra ställningstaganden på de olika områdena. Insolvensutredningen fram ett lagförslag på det området, och det bereds för närvarande. Som motionärerna påpekar, är det angeläget att vi får ett bättre instrument än den nuvarande ackordslagen som ett alternativ till konkurs. Därför är det viktigt att regeringen så snart som möjligt kommer med ett förslag till riksdagen om företagsrekonstruktion. Vi utgår från att regeringen under hösten kommer att lägga fram ett sådant förslag, som huvudsakligen är grundat på Insolvensutredningens betänkande. Därmed anser vi att riksdagen inte behöver vidta några särskilda åtgärder nu, även om man kan tycka att det har tagit lång tid att komma fram med förslaget. När det gäller förutsättningarna vid en konkurs föreslås i motion L312 bl.a. att fristdagen vid en konkurs skall vara den dag styrelsen finner att kontrollbalansräkning visat att mer än hälften av aktiekapitalet är förbrukat. Liknande tankegångar har tidigare förts fram i en rapport av den s.k. Vi är inte beredda att nu förorda en så stor förändring i konkursförutsättningarna som föreslås i motionen. Dessutom är det så att den rapport som jag nyss nämnde har överlämnats till Finansdepartementet och för närvarande övervägs där. När det gäller konkursförvaltningen har det väckts flera motioner beträffande vilka som skall kunna utses till konkursförvaltare. Det har också väckts en motion som syftar till att stärka samhällets insyn i konkursförvaltningen. Inom Riksrevisionsverket pågår en utredning om konkurshanteringssystemet som kommer att överlämnas till regeringskansliet inom kort. Rapporten Företagande och konkurrens på lika villkor innehåller också förslag på det här området som nu övervägs inom regeringen. Dessutom har Domstolsutredningen presenterat ett betänkande som rör konkurshantering. Eftersom de här frågorna alltså övervägs i olika sammanhang från flera olika utgångspunkter finns det inte heller på de områdena någon anledning för riksdagen att fatta ett särskilt beslut i dag. Frågor om bekvämlighetskonkurser tas upp i flera motioner. Bl.a. föreslås någon form av automatiskt näringsförbud eller konkurskarantän. Jag vill understryka att vi delar motionärernas missnöje med hur konkursinstitutet missbrukas i många fall. Det förekommer bl.a. att gäldenärer använder sig av konkursinstitutet för att bli kvitt sina oprioriterade skulder, för att sedan kunna driva verksamheten vidare i stort sett som förut. Med tanke på att frågan om bekvämlighetskonkurser tas upp i rapporten Företagande och konkurrens på lika villkor, som nu bereds inom regeringskansliet, anser vi ändå inte att riksdagen nu behöver vidta någon åtgärd med anledning av motionerna. Vi räknar med att det inom kort kommer förslag från regeringen. I den socialdemokratiska partimotionen om åtgärder mot ekonomisk brottslighet föreslås ett antal åtgärder som berör konkurshanteringen. Där begärs bl.a. åtgärder för att effektivare utreda misstanke om ekonomisk brottslighet i samband med konkurs. Dessutom föreslås en utredning i syfte att ge konkursförvaltarna en mer aktiv roll när det gäller utredande av ekonomisk brottslighet. I motionen föreslås också en utredning av revisorernas roll. Det bör bl.a. ses över om revisorerna kan åläggas anmälningsplikt beträffande ekonomisk brottslighet. Det är lätt att konstatera att den ekonomiska brottsligheten har ökat på ett mycket oroväckande sätt under senare år. Utbredningen av den här sortens brottslighet bryter ner samhällsmoralen och människors tro på samhället. I tider när de flesta medborgare får göra stora uppoffringar som en följd av den ekonomiska krisen upplevs det som oerhört orättvist att vissa personer skall slippa undan allt samhällsansvar. En annan effekt av ekobrottsligheten är att det har blivit mycket svårt för seriösa företagare att bedriva verksamhet i vissa branscher. De blir helt enkelt utkonkurrerade av oseriösa företagare. En annan aspekt, som är minst lika viktig, är att det i många av de branscher som är hårt utsatta för ekobrottslighet finns många ungdomar anställda. Många får sin första kontakt med arbetslivet i företag där de från första dagen får lära sig att fiffla och bryta mot samhällets regler. Risken är uppenbar att dessa ungdomar får en snedvriden syn på hur samhället fungerar. Mot den här bakgrunden är det angeläget att så snabbt som möjligt sätta in åtgärder för att komma till rätta med dessa problem. Jag vill inte acceptera Stig Rindborgs resonemang att våra förslag skulle få motsatt effekt. Vi vill se det här som en signal till regeringen om att man måste ta krafttag och snabbt lägga fram förslag. Vi har sett alltför mycket av långbänk när det gäller de här förslagen. De förslag som vi har lagt fram i våra motioner kan man i stort sett också finna i den s.k. Rubiconpromemorian; de stämmer väl överens. Det finns alltså förslag utarbetade på det här området. Med tanke på de omfattande skadeverkningarna av den ekonomiska brottsligheten måste man i olika sammanhang förutsättningslöst pröva åtgärder som kan motverka ekonomisk brottslighet. Det finns färdiga utredningsresultat med förslag till åtgärder för att effektivisera konkursförvaltningen, förslag som innebär överväganden om en mer aktiv roll för konkursförvaltare och revisorer när det gäller handläggning av ekobrott. Riksdagen bör därför nu göra klart för regeringen att de här frågorna bör beredas snabbt och att de förslag som kräver lagstiftning snarast möjligt bör läggas på riksdagens bord. I vår partimotion föreslår vi också att ett centralt register inrättas med uppgifter om konkursgäldenärer och om vilka som har stått bakom de bolag som försatts i konkurs. Riksskatteverket har tidigare föreslagit att man skall inrätta ett sådant register, men regeringen har underligt nog gjort den bedömningen att det inte är nödvändigt med ett centralt konkursregister. Även om det skall bli lättare att komma in i handels och föreningsregistren skulle det faktiskt underlätta avsevärt om uppgifterna fanns samlade på ett ställe. Med tanke på att de brottsbekämpande myndigheterna länge har efterlyst ett sådant register bör regeringen verka för att ett konkursregister inrättas och snarast förelägga riksdagen ett förslag till de nödvändiga lagstiftningsåtgärderna. I den socialdemokratiska partimotionen föreslås också att en möjlighet införs att kungöra näringsförbud. Tidigt förra våren hade vi ett liknande ärende uppe, och då uppgavs det att regeringen under våren 1993 skulle fatta beslut om en författningsändring så att det skulle bli möjligt att kungöra näringsförbud. Nu har det gått ett år, och det har fortfarande inte hänt någonting på det området. Därför bör riksdagen ge regeringen till känna att regeringen snarast bör vidta sådana åtgärder att kungörelse av näringsförbud blir möjligt. I betänkandet behandlas också en rad motioner som rör förmånsrättsordningen. Eftersom Insolvensutredningens förslag om en förändrad förmånsrättsordning nu bereds för en lagrådsremiss bör riksdagen inte vidta några åtgärder med anledning av de motionerna. Slutligen behandlas i betänkandet några motioner om konkurser med internationell anknytning. Även där har regeringen aviserat att man tänker komma med en proposition. Därför är det inte heller där aktuellt med några särskilda åtgärder med anledning av motionerna. Avslutningsvis vill jag än en gång säga att jag tycker att det känns bra att vi har lyckats samla en majoritet i utskottet för att vidta ett antal åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Det är förvisso som Stig Rindborg säger -- mycket mer behöver göras på det här området. Men det får inte bli så att vi inte gör någonting och blir totalt handlingsförlamade därför att så mycket behöver göras i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Jag tycker att det är en viktig markering från riksdagens sida att vi nu vill se ett betydligt högre tempo i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill bara helt kort understryka vikten av ett samlat grepp. Det är olyckligt att åstadkomma en lagstiftning vid en tidpunkt och en annan vid ett senare tillfälle. Det är anledningen till att vi i det särskilda yttrandet har pekat på allt det material som finns utöver dessa 36 motioner. Vi räknar med att det nu tas ett samlat grepp om lagstiftningen på det här området. För den som skall lagstifta i olika enskildheter är det annars omöjligt att stifta bra lagar.

Herr talman! Det är väl riktigt att det behövs ett samlat grepp. Men jag vill påpeka att vi på flera av punkterna inte föreslår ett omedelbart införande av ny lagstiftning, utan vi föreslår att man snabbt sätter i gång med det utredningsarbete som behövs för att just kunna ta ett samlat grepp. Jag vill påstå att de borgerliga partiernas agerande i den här frågan leder till att man ytterligare förhalar kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Vi måste få mera av aktiviteter och praktiska åtgärder och mindre av tal om hur viktigt det är att bekämpa den ekonomiska brottsligheten och tal om ett samlat grepp som i praktiken leder till handlingsförlamning. Vi måste ha åtgärder!
Herr talman! Det är ju precis det jag säger! Om vi skall se närmare på vem som har stått för aktiviteterna kan jag nämna att jag i början av 80 talet var på en hearing om hur man skulle kunna komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten med hjälp av förvaltare. Det materialet finns med i det material som nu föreligger för behandling. Det finns färskare och bättre material än det som är tio år gammalt. Men aktiviteten är som sagt stor, och den har inte minskat sedan vi fick en borgerlig regering.
Herr talman! Jag vill bara göra kommentaren att jag förstår att Stig Rindborg hellre vill tala om början av 80-talet än om vad som regeringen i dag åstadkommer.
Herr talman! En av de motioner som behandlas i det här betänkandet gäller utvidgad giltighet av återtagandeförbehåll; det är en motion som jag har väckt. Jag ser att utskottet för sin del inte är berett att nu förorda någon utvidgad sakrättslig giltighet av återtagandeförbehållen. Man hänvisar till att frågan kan komma att ytterligare övervägas vid den beredning av bl.a. Kommissionslagskommitténs och Insolvensutredningens betänkanden som pågår i regeringskansliet. Jag får väl då närmast uttrycka förhoppningen att den beredning som pågår i regeringskansliet kommer att leda fram till att man inför utvidgat återtagandeförbehåll vid försäljning. Den nu genomlidna lågkonjunkturen har på ett enligt min mening påtagligt sätt visat på behovet av en förändrad lagstiftning. Det är också intressant att notera att såväl Sveriges Industriförbund som Svensk handel förespråkar utvidgat återtagandeförbehåll. Det är organisationer som står företagen mycket nära och som har sett vad som hänt under den process som pågått under de senaste åren. Erfarenheterna visar att leverantörer som sålt varor på kredit med återtagandeförbehåll sedan inte fått separationsrätt till varan vid utmätning hos köparen eller i dennes konkurs, eftersom köparen har haft rätt att förfoga över varan före betalning. I stället har säljaren då fått en oprioriterad fordran, som sedan mycket sällan har gett utdelning i köparens konkurs. I åtskilliga fall har följden då blivit att även säljaren försatts i konkurs, och sedan har det uppstått en dominoeffekt. Den dominoeffekten tror jag att vi alla har kunnat uppleva eller vara åskådare till på ett eller annat sätt. Leverantörer har också omvittnat att konkursgäldenärer agerar oseriöst och strax före konkursen köper på sig onormalt stora lager. Efter att ha köpt ut tillgångarna ur konkursboet börjar de sedan om verksamheten med befintlig orderstock men utan leverantörsskulder. Ett sådant agerande leder självfallet till en snedvriden konkurrens. Jag tycker att de invändningar som utskottet refererar mot återtagandeförbehåll mycket noga bör vägas mot de påtagliga fördelar som finns med ett utvidgat återtagandeförbehåll. Utskottet säger bl.a. att tillfälligheter kanske skulle komma att avgöra vilka borgenärer som gynnas vid en gäldenärs insolvens om man inför ett utvidgat återtagandeförbehåll. Man kan bara säga att tillfälligheternas inverkan redan i dag är giltiga när det gäller företagshypoteket -- kanske i ännu högre grad. Det är ofta inte helt klart vilken egendom som omfattas av företagshypoteket. Varulager kan exempelvis tömmas snabbare än väntat på grund av en stor försäljning, medan inköp och produktion ligger efter. Den som bedriver verksamhet kan när som helst sälja tillgångarna och sedan eventuellt leasa tillbaka dem eller överlåta fordringar till factoringbolag. Många av de argument som har tagits fram mot ett återtagandeförbehåll har knappast sådan tyngd att de uppväger de fördelar som skulle uppnås om ett utvidgat återtagandeförbehåll skulle införas. Herr talman! Min förhoppning är alltså att regeringen ganska snart skall komma med ett förslag i den här frågan, gärna i samband med den helhetsbedömning som övriga talare har efterlyst.
Herr talman! Jag vill bara säga att denna redovisning visar hur angeläget det är att man tar ett samlat grepp. Jag kan peka på en sak. Om jag levererar varor till ett företag skulle jag med Lennart Hedquists uppläggning ha rätt att hämta hem dem. Om jag däremot dagarna innan har levererat tjänster har jag inte mycket att hämta. De är redan levererade och går inte att plocka tillbaka. Det är inte lätt att uppnå rättvisa i alla lägen. Men det gäller att få den totala bilden. Det är lättare om man ser allt på en gång.
Herr talman! Stig Rindborg anförde en av huvudinvändningarna mot ett utvidgat återtagandeförbehåll. Det blir svårigheter beträffande tjänsteföretagen. Det går inte att med ett utvidgat återtagandeförbehåll uppnå de fördelar som kan uppnås för övriga företag. Men man får ju överväga om det är relevant i sammanhanget. Är det inte viktigt att de små producerande företagen och de handelsföretag som levererar varor kan få en förbättrad ställning? Jag tror att vi som har sett dominoeffekterna under de senaste åren i samband med konkurser har fått en tankeställare. Erfarenheterna från länder som har ett utvidgat återtagandeförbehåll visar att vi bör överväga en sådan lagstiftning i vårt land.
Herr talman! Jag vill bara säga att jag delar den uppfattningen. Samtidigt vill jag peka på de små konsult och serviceföretagen som har lidit oerhört och råkat ut för dominoeffekterna.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande nr 19 behandlas frågor om anslag till polisväsendet, men utskottet har också tagit ställning till ett stort antal motioner som bl.a. rör åtgärder mot ekonomisk brottslighet och en del andra lagstiftningsfrågor med anknytning till polisväsendet. Jag vill börja med att säga några mer allmänna ord om polisväsendet för att sedan i huvudsak ägna mig åt åtgärderna mot den ekonomiska brottsligheten. Det står fullständigt klart att det behövs en modern och effektiv polis i Sverige om vi skall ha framgång i det brottsbekämpande arbetet. Polisens roll och verksamhet i samhället är av stor betydelse för medborgarna. En välorganiserad och effektiv polis bidrar i hög grad till medborgarnas välfärd och känsla av trygghet och säkerhet. Dagens polisverksamhet präglas av såväl positiva som mindre positiva inslag. Ambitionerna är högt ställda, och vi har en i grunden välutbildad och välutrustad polis. Det återstår emellertid en hel del innan vi kan säga att polisen fungerar så bra som vi vill att den skall fungera. Alltför få brott klaras upp. Polisen är inte tillräckligt synlig i vardagslivet. Organisationer och verksamhetsformer behöver anpassas bättre till en ny tids brottslighet och brottslingar. Den tekniska utvecklingen på en mängd områden ställer ökade krav på såväl polisens utrustning som arbetsmetoder. Mot den bakgrunden är det bra att regeringen på socialdemokratiskt initiativ har tillsatt en polisutredning. Utredningens uppdrag är att både titta på den centrala polisorganisationen och utvärdera de förestående regionala och lokala förändringarna, med anledning av det besparingsbeting på 500 miljoner kronor som riksdagen beslutade om för två år sedan. Jag tror att det är nödvändigt att man tar detta samlade grepp över polisverksamheten som helhet i Sverige och inte låter detta driva vind för våg. Därför är det bra att denna polisutredning har tillsatts och att den har så vida direktiv som den har. Jag skall inte närmare beröra polisfrågorna generellt utan går över till åtgärderna mot den ekonomiska brottsligheten. Detta är en fråga som har debatterats intensivt i riksdagen och i samhället i övrigt under de senaste åren. Regeringen har intagit en mycket passiv inställning. Vi från oppositionen har fått vara pådrivande när det gäller arbetet. Den ekonomiska brottsligheten har i dag nått en sådan omfattning att man kan säga att den hotar grundvalarna för en sund marknadsekonomi och t.o.m. för det demokratiska samhällsskicket. Skalbolagsaffärer, konkursbedrägerier, brottsligheter i samband med bank och finanskrisen och momsbedrägerier är exempel på olika former av ekobrott som bedrivs i stor omfattning. Den ekonomiska brottsligheten snedvrider konkurrensen och utgör därmed ett hot mot en sund marknadsekonomi. I flera branscher har brottsligheten blivit en del av förutsättningarna för näringsverksamhetens bedrivande. Den alltmer omfattande ekonomiska brottsligheten visar att affärsmoralen håller på att luckras upp på ett sätt som bara för ett knappt decennium sedan var otänkbart. Avancerade brottslingar har ofta juridisk och ekonomisk expertis till sitt förfogande. Detta ställer allt större krav på utredare, åklagare och domare att följa och analysera komplicerade samband. Ett nytt inslag är den ökade brottsligheten med internationell anknytning. Myndigheterna är i dag dåligt rustade för att möta en sådan utveckling. Det står klart att det finns många förlorare när det gäller den ekonomiska brottsligheten. Några skadas direkt och påtagligt. En del blir arbetslösa i samband med konkurser. Seriösa företagare mister sina företag eller dras själva in i brottsligheten. Myndigheternas arbete blir svårare och mera tungrott. Den ekonomiska brottsligheten leder också till att det blir svårare att genomföra en rättvis fördelningspolitik. Hederliga medborgare får betala högre skatter och avgifter än vad som annars hade varit nödvändigt. Om människor upplever att vissa personer kan undandra sig att bidra till att finansiera vår gemensamma sektor finns det en uppenbar risk för att skattefiffel och svartarbete sprider sig. Härigenom hotas hela samhällssolidariteten. Den långsiktiga utvecklingen är mycket illavarslande. Om inte kraftfulla åtgärder sätts in snarast kan vi snart nå en punkt då brottslighet och illojalitet blir en mer eller mindre integrerad och oupplöslig del av det ekonomiska livet. Ekonomisk brottslighet kan komma att bli en normal företeelse, ja rent av en affärsidé inom vissa branscher. De sociala värderingarna hotar att förskjutas bort från ett hederligt, lojalt och solidariskt beteende. Man säger: Kan de så kan jag. Kampen mot den ekonomiska brottsligheten måste mot denna bakgrund vara ett högt prioriterat område i samhällets brottsbekämpning. Statens mål och uttalanden när det gäller insatser mot den ekonomiska kriminaliteten måste kännas som ett stöd för alla som arbetar med dessa frågor. Resurserna för den här brottsbekämpningen måste öka och garanteras på sikt. Om kampen mot den ekonomiska brottsligheten skall kunna bli framgångsrik krävs en rad konkreta åtgärder. Det krävs en central ledning och en kraftfull styrning från regeringens sida. Förändringar måste ske inom alla områden. För det första måste man förebygga och förhindra brott genom lagstiftning och kontrollåtgärder. För det andra gäller det att upptäcka, anmäla och utreda de brott som begås. Det kräver en effektiv granskning från myndigheter och konkursförvaltare. Men det kräver också ökad uppmärksamhet från medborgarnas och organisationernas sida, inte minst de fackliga organisationerna. Vidare kräver det tillräckliga personella resurser, juridisk, ekonomisk och teknisk kompetens, effektiv organisation och utvecklade arbetsmetoder. Det krävs en effektivare och mera lättillämpad lagstiftning. Detta är en rad åtgärder som behövs för att vi skall kunna bli effektiva i kampen mot den ekonomiska brottsligheten och inte -- så som det har varit under några år -- ständigt förlora terräng i förhållande till den här typen av mycket grov och allvarlig kriminalitet. Från oppositionens sida har vi gång på gång kritiserat regeringen för passivitet i den här frågan. Passiviteten har varit påtaglig. Regeringen inledde sin regeringsperiod med att ta bort den ekonomiska brottsligheten som prioriterat område för Polisen i det brottsbekämpande arbetet. Justitieminister Gun Hellsvik förklarade att ekonomisk brottslighet bara drabbar samhället och inte enskilda. Det var motiveringen till att man tog bort prioriteringen för kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Under de gångna två åren har vi gång på gång krävt ökade insatser. Vi har då mötts av det entydiga beskedet att det inte behövs, det finns inte resurser och man behöver inte sätta in nya åtgärder. Därför kan vi nu med tillfredsställelse konstatera att riksdagen har tagit ett kraftfullt initiativ för att göra någonting åt den här typen av brottslighet. På skatteutskottets, lagutskottets -- vilket vi hörde tidigare -- och på justitieutskottets område tar riksdagen initiativ i den här kampen där regeringen förhåller sig passiv. Sammanlagt kommer insatserna under ett år att öka med ungefär 128 miljoner kronor i form av bl.a. en effektivare skattekontroll. I betänkandet föreslås ett ökat anslag till Polisen med 52 miljoner kronor. Det finns en borgerlig reservation mot det. Det föreslås ökade anslag till kronofogdemyndigheterna. En informationskampanj skall riktas mot enskilda och organisationer för att höja medvetandet om den ekonomiska brottslighetens omfattning och konsekvenser. På område efter område skärper nu riksdagen åtgärderna för att bekämpa den ekonomiska kriminaliteten. Men följdriktigt fortsätter de borgerliga partierna att vara motståndare. I varje fråga där riksdagsmajoriteten går fram med ökade insatser och skärpta åtgärder reserverar sig de borgerliga partierna. I detta betänkande gör de det när det gäller ett uttalande om att den ekonomiska brottsligheten skall prioriteras. Detta vänder sig den borgerliga fyrpartiregeringens representanter mot. Man vänder sig mot tillskapandet av en bättre och slagkraftigare organisation för bekämpandet av ekonomisk brottslighet. Även här reserverar sig den borgerliga majoriteten. Man går också emot kravet på en översyn av lagstiftningen för att skärpa insatserna. Man går emot en utvidgning av lagen om åtgärder mot penningtvätt. Man går emot förslagen om ökade ekonomiska resurser till Polisen för anställande av kvalificerade utredare för att komma åt den ekonomiska brottsligheten. Det här bekräftar än en gång att de borgerliga partierna saknar intresse av och engagemang i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Det är jag den förste att beklaga. Herr talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna 4, 5, 7, 15

Herr talman! I justitieutskottets betänkande nr 19 om anslag till polisväsendet ansluter sig Ny demokrati till Socialdemokraterna när det gäller satsningen på den ekonomiska brottsligheten. Vi gör det eftersom vi tycker att det är nödvändigt. Som föregående talare, Lars-Erik Lövdén, sade har det gjorts ganska litet på den fronten. Den svarta sektorn med ekonomisk brottslighet lär gälla över 100 miljarder. Det finns en hel del för statskassan att vinna. Anledningen till att vi tycker att det är viktigt att man prioriterar bekämpandet av ekonomisk brottslighet och gör denna satsning är att det bör vara en insats från samhället. Dessa 52 miljoner säger sig Polisen kunna fördubbla och återleverera till statskassan. Det är detta som är finessen. Om man bara får resurser tror jag att man kan anställa folk och se till att den ekonomiska brottsligheten åtminstone stoppas upp litet grand. Det är en samhällsekonomisk vinst. Herr talman! För övrigt finns det en viktig grund för den enskilda polismannens möjligheter att serva allmänheten, förebygga och beivra brott. Vad som anges i den s.k. portalparagrafen i polislagen är viktigt. Enligt Ny demokratis åsikt bör en förändring införas i polislagen 2 § som anger att: ''Polisen skall upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Det åligger polisen särskilt att 1. Därmed skall man återgå till den s.k. generalklausulen i den förutvarande polisinstruktionen. Syftet med denna förändring i polislagen är att klart ange vad som är målet med Polisens uppgifter, nämligen att främja rättvisa och trygghet och tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp när den enskilde individen kränkts genom brottslig handling eller på annat sätt. En ändring i lagstiftningen i denna riktning är ämnad att påverka tolkningen av de övriga bestämmelserna i polislagen. Reglerna för polisens befogenheter skall med andra ord läsas mot polisens ingripandeskyldighet. Dessutom skulle utformningen uttryckligen sätta den brottsförebyggande verksamheten främst. Herr talman! Beträffande organisationsfrågor bör man enligt Ny demokratis åsikt påskynda förändringar så att man i största möjliga mån gör ett enda polisdistrikt av ett län. Den administrativa överbyggnad som polismyndigheten i dag utgör inom länspolismyndigheten skulle därmed minska avsevärt. Inom länsmyndigheten skall det finnas polisområden som leds av en operativ polischef ur polismanskarriären. För att uppnå en stark lokal förankring är det vidare angeläget att inrätta lokala polisnämnder så att kommuninnevånarna får insyn i och möjlighet att påverka sin poliskår. Detta bör ske i större utsträckning än vad som nu är fallet. Ny demokrati har också uppmärksammat en motion från Moderaterna som gäller gränskontrollen. För att förhindra eller i vart fall försvåra utförsel av stöldgods krävs ett effektivare utnyttjande av samhällets resurser. Det vore därför naturligt att utöka tulltjänstemännens åligganden och befogenheter till att omfatta ingripanden mot utförsel av stöldgods. En tänkbar lösning vore att när det gäller gränskontroller jämställa tulltjänsteman med polisman. Tulltjänstemännen skulle då få samma befogenheter som polismän att ingripa vid exempelvis stöldbrott. Det kan t.ex. röra sig om stulna fordon som förs ut ur landet. Herr talman! När det gäller trafikövervakningen i landet fråntogs Rikspolisstyrelsen vissa befattningar. För att variationerna inte skall vara så olika vid polisens trafikövervakning i olika delar av landet förutsätts att Rikspolisstyrelsen ges en pådrivande roll innefattande det nationella ansvaret för åtgärdsprogrammets genomförande. Rikspolisstyrelsens befattning med trafikövervakningen inte längre kan gälla. Vi föreslår att regeringen i stället meddelar föreskrifter med innebörden att Rikspolisstyrelsen på den nationella nivån skall svara för åtgärdsprogrammets genomförande och i sin tillsynsfunktion aktivt följa utvecklingen på den regionala nivån. Det är uppenbart att dagens prioritering gjorts av politiker. Vägtrafikinstitutet, VTI, har i sin forskning fått fram att ju fortare man kör desto värre blir olyckorna, och politikerna har inte varit sena att följa dessa rön. Man har hållit nere hastighetsgränserna och samtidigt prioriterat hastighetsövervakning. Men olycksstatistiken har inte förbättrats nämnvärt. Det enda man lyckats med är att försämra den allmänna trafikmoralen och allmänhetens förtroende för polisen. Det är med andra ord hög tid att återskapa förtroendet för trafikpolisen, och en del i denna strävan är att omprioritera trafikpolisens övervakningsuppgifter. Här förstår jag inte riktigt socialdemokraternas ställningstagande. Jag har ett särskilt yttrande från den socialdemokratiska gruppen i trafikutskottet där man föreslår exakt samma sak. Däremot har deras kamrater i justitieutskottet inte ställt upp när jag som representant för Ny demokrati krävt exakt samma saker. Jag vet inte riktigt vad den socialdemokratiska gruppen vill eller inte vill i den här frågan. Det kanske man kan få svar på. Polisutbildningen är en oerhört viktig och central sak när det gäller polisverksamheten. För att säkerställa den utbildningsorganisation som är uppbyggd vid Polishögskolan är det viktigt att det kontinuerligt tillförs en jämn intagningskvot. Vi föreslår att denna nivå inte bör understiga 500 Regeringen bör också slutföra planerna på att låta övertalig polispersonal sägas upp med en rimlig avgångslön fram till ordinarie pensionsavgång. Detta som ett led i att kunna rekrytera fler ungdomar till polisutbildningen. Vad jag förstår förekommer litet olika syn på detta mellan departementen, men jag hoppas att man kan lösa problemet för detta har en oerhört viktig funktion. Det har nämligen skett en oerhört stor förändring inom polisarbetet. Man skall i dag övergå till att arbeta på ett helt annat sätt. Den gamla poliskår som har funnits har jobbat mer med utryckningsverksamhet. Att jobba problemorienterat och att exempelvis vakthavande befäl får gå från sitt skrivbord och börja jobba ute på gatorna igen är en stor förändring. Därför innebär det en risk om inte den äldre stammen får avgå med en rimlig ersättning fram till sin ålderspension, så att vi får in nytt folk som lättare kan komma in i det förändringsarbete som sker inom polisen i dag. Jag har uppmärksammat en folkpartimotion som var uppe till behandling i kammaren i våras eller i höstas. Den gäller de s.k. maskerade demonstranterna. Ny demokrati håller helt med motionsskrivaren om att fria medborgare i ett demokratiskt samhälle öppet skall kunna manifestera sina åsikter genom demonstrationer och då kunna påräkna polisens skydd. Att demonstrera för att ge uttryck för kritik, krav, protest, åsikt etc. är en grundlagsfäst rättighet. Det är bra. Vi skall vara rädda om och värna demonstrationsfriheten. Det förekommer dock att demonstranter söker dölja sin identitet genom att vid demonstration bära stickade huvor, masker eller liknande. Detta strider enligt motionsskrivarens och Ny demokratis förmenande mot hela demonstrationsidén. Man kan på goda grunder misstänka att den som bär s.k. rånarhuva vid demonstration är ute i helt andra syften än att fredligt demonstrera för sina åsikter. Varför skulle man annars vilja dölja sitt ansikte? Därför bör demonstrationstillstånd kunna förenas med villkoret att deltagarna uppträder öppet, utan maskering. När polisen ger tillstånd för demonstration anges vissa regler och krav för demonstrationens genomförande. Det kan röra sådant som tid, plats, marschvägar etc. Härvidlag bör även krav ställas på att deltagarna skall uppträda utan sådan maskering som är till för att dölja de demonstrerandes identitet. Med hänsyn till att Läkemedelsverkets narkotikaförteckning upptar omkring 200 ämnen är det orimligt att fastställa farligheten hos varje ämne genom s.k. ad hoc-avgöranden i Högsta domstolen. Vid det senaste avgörandet i en farlighetsfråga, i april 1992, angav Högsta domstolen vilka kriterier som skall rymmas inom en tolkning av farlighetsbegreppet. Tillfälligheter, som hur en sakkunnig vid en personlig bedömning uppfattar ett ämne, kan få betydelse för praxisutvecklingen. Då det finns gott om narkotika i vår närhet och det sker ett ständigt inflöde av ny narkotika bör frågan få en samlad lösning. Det är därför lämpligt att riksdagen genom komplettering av narkotikastrafflagen uttryckligen anger vilka kriterier som skall gälla vid bedömningen av farligheten hos enskild narkotika. Slutligen vill jag ta upp frågan om övervakningskameror. Enligt Rikspolisstyrelsen förövades under 1991 sammanlagt 331 rån mot post, bank och värdetransporter. 220 av dessa rån var väpnade. Motsvarande siffror för 1992 var 401 Trenden är i högsta grad oroande. Under år 1993 syntes antalet rån komma att minska, vilket de faktiskt gjorde. Men detta lär ha haft sin grund i att flera rån klarats upp och att rånarna således avtjänade sina straff. Vi läser nästan dagligen om rån mot butiker och banker, ofta med minst sagt obehagliga konsekvenser för de människor som funnits på eller i närheten av brottsplatsen. Att något måste göras inser alla. Men sedan tvekar vi. Vi har olika uppfattningar om brottspåföljder, hur vi skall värna brotsoffren m.m. Det är nu dags att minska det personliga integritetsskyddet vid bevakning av allmän plats utanför butiker, bank och postlokaler om detta förväntas leda till ett minskat antal rån av butiker, postkontor och banker. Lagen medger hastighetsövervakning av trafiken med övervakningskameror utan att integritetsskyddet åberopas. Samhällsintresset kan väl inte vara mindre när det gäller att förhindra brott i lokaler där det förvaras mycket pengar. Vad avser kravet på integritet är skillnaden mellan att filmas i trafiken eller utanför banken, posten eller butiken för oss inom Ny demokrati svår att se. Detta ger vi regeringen till känna. Herr talman! Självklart står Ny demokrati bakom samtliga reservationer till detta betänkande. Men på grund av mängden vill jag begränsa mig till att yrka bifall till reservationerna 1, 9, 10, 11, 13, 20, 22 samt 23. För övrigt yrkar jag bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande nr 19.

Herr talman! Den ekonomiska brottsligheten har varit föremål för en rad utredningar ända sedan slutet av 70-talet. Den har varit ett årligt återkommande debattämne här i kammaren, för min del sedan jag kom in i riksdagen 1988. Jag vill börja med att säga att jag ställer mig bakom det Lars-Erik Lövdén sade i sitt anförande om den ekonomiska brottsligheten. Jag tänker inte upprepa det han har sagt. Det är med tillfredsställelse som jag nu andra året i rad kan konstatera att utskottet vågar gå längre än regeringen när det gäller insikten om nödvändigheten av ökade insatser för att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten. Hur väl rustad rättsapparaten än är kommer man ändå alltid att få konstatera att brottslingarna ligger steget före. De har hittat nya hål i lagstiftningen och nya områden att operera på. Rättsväsendet måste hela tiden utvecklas och förbättras för att åtminstone hålla någorlunda jämna steg med brottsligheten. Men det är när rättsväsendet ligger ljusår efter brottslingarna och inte har medel och verktyg för att kunna hålla jämna steg som den allmänna moralupplösningen blir ett faktum. Om de stora och smarta på området klarar sig, anser även de små att det är legitimt att sko sig där det verkar vara möjligt. Bakom varje brott finns brottsoffer. Så är det även när det gäller den ekonomiska brottsligheten. Det finns i dag en majoritet här i kammaren för att satsa medel på en informationskampanj om och mot ekonomisk brottslighet. I vanliga fall brukar de borgerliga partierna ha en väldigt stor tilltro till informationskampanjer. Så stor brukar den tilltron vara att man ofta anser att det räcker med kampanjer. I detta fall har regeringsföreträdarna en reservation mot utskottsmajoritetens förslag. Vi anser dock inte att det räcker med informationskampanjer, även om det är en viktig åtgärd. Jag kan glädja mig åt att det nu även finns en majoritet för att anslå ytterligare medel till Rikspolisstyrelsen för ökade insatser på ekobrottsområdet. Vi hade litet olika motionskrav men har alltså enat oss. Herr talman! Riksdagen beslutade våren 1993 att anta en lag om åtgärder mot penningtvätt, en lag som trädde i kraft den 1 januari 1994 och som gäller banker, livförsäkringsbolag, värdepappersrörelser och annan verksamhet enligt lagen om kreditmarknadsbolag. I motioner och nu i en reservation av socialdemokraterna krävs att lagens område utvidgas till att även gälla andra områden där stora mängder pengar omsätts, som växlingskontor och guldhandel. Det är krav som även vi ställer upp på. Enligt ett inslag i Ekot för någon månad sedan fanns det en viss besvikelse över denna lags otillräcklighet. Enligt den är det inte möjligt att under utredningstiden låsa pengar som man misstänker skall tvättas. Det är en uppgift som jag måste erkänna att jag inte haft möjlighet att forska vidare i men som man nog skall ta på allvar och undersöka hur man bör hantera. När lagen infördes hade vi, liksom nu, motionskrav om att lagen skall straffsanktioneras. Utskottet motiverar avstyrkandet av vår motion med att EU staterna överenskommit att man skall avvakta en utvidgning av lagen till dess att en utvärdering gjorts. Det är en märklig motivering, eftersom vi i Sverige inte alls har straffsanktionerat lagen. Nu har det kommit till min kännedom att en anmälan gjorts till EFTA-domstolen. En granskning av Sveriges efterlevnad av EU-direktivet kommer alltså att ske. Jag saknar socialdemokraterna i fråga om detta krav. Vänsterpartiet har ett motionskrav om en nedskärning av anslaget till säpo med 200 miljoner. Säkerhetspolisen har under mina år i riksdagen fått sitt anslag ökat med procentuellt mycket större belopp än annan polisiär verksamhet. Vi har i år samma motivering till vårt yrkande som tidigare, nämligen dels att det säkerhetspolitiska läget för Sverige har förändrats, dels att det i denna budgetpost ligger anslaget till den specialstyrka som Vänsterpartiet anser att vi inte behöver. Herr talman! Under rubriken Kyrkofrid i betänkandet döljer sig Vänsterpartiets motionskrav om ett lagstöd i polisförordningen och rättegångsbalken för att polisen skall ta kontakt med den ansvarige för kyrkolokalen och samarbeta med denna om hur problemen skall lösas. Under den socialdemokratiska regeringen var svaret på denna begäran att proportionalitetsprincipen var tillräcklig. Det utgick även en skrivelse om detta till polismyndigheten. Att detta inte är tillräckligt visar senast fallet Alsike kloster. På denna punkt saknar jag kds. Så vill jag något kommentera reservation 15 om översyn av den straffrättsliga lagstiftningen. Även vi tycker att det är nödvändigt med en översyn, eftersom de olika straffskalorna, med nu ändrade straffskalor, inte riktigt står i proportion till varandra. Man kan även se om det är möjligt att få in annan påföljd när det gäller en del brott. Reservation 21 om kontraktsvård för rattfyllerister är helt i överensstämmelse med Vänsterpartiets tidigare yrkanden. Till sist, herr talman, vill jag uttala min tillfredsställelse med att poliser från 20 länder nu är samlade i Oslo för att diskutera internationellt samarbete om bl.a. sexualbrott mot barn och handel med barnpornografi. Det finns en motion om detta fogad till betänkandet. Det är ett samarbete som tidigare knappast existerat. Ordföranden för arbetsgruppen för brott mot barn är en norsk polischef Ann-Kristin Olsen. Det hon främst nu efterlyser är utbildning. Hon säger att dessa brott skiljer sig från all annan kriminalitet och kräver särskilda kunskaper. Förbättrade lagar och effektivt samarbete med andra, som psykologer och socialarbetare, kräver hon också. Även om det inte hör till dagens debatt, men väl till regeringens vånda just nu, vill jag anföra vad Ann Kristin Olsen påpekar: Sedan innehav av barnpornografi förbjöds i Norge för två år sedan hittar norska tullen inte längre barnpornografiska alster utan endast den tillåtna vuxenpornografin. Hon fortsätter vidare: Även om barnpornografin säkert inte har försvunnit helt, har marknaden kraftigt begränsats. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till och 54. Vi kommer att rösta på reservationerna 4,

Herr talman! Vi behandlar nu justitieutskottets betänkande Anslag till polisväsendet. Som redan har sagts bygger betänkandet på budgetpropositionen. I betänkandet behandlas också en hel del motioner. Till betänkandet har fogats ganska många reservationer. Jag tänker inte kommentera alla reservationer utan jag nöjer mig med ett urval. När det gäller regeringens riktlinjer för polisverksamheten under budgetåret 1994/95 kan det kostateras att det övergripande målet skall vara att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Vid sidan av det brottsutredande arbetet skall polisen bedriva brottsförebyggande arbete. Ett sätt att nå målet minskad brottslighet och ökad trygghet är att polisen på det lokala planet i ökad utsträckning bedriver sin verksamhet i form av närpolis. Med närpolisverksamhet avses att polisen organiseras i små lokalt anknutna arbetsenheter och i form av kvarterspoliser. Meningen är att närpolisverksamheten i första hand skall inriktas på brottsförebyggande och problemorienterat arbete. Poliserna skall vara synliga och tillgängliga bl.a. genom fotpatrullering. Närpolisen skall också kunna utreda mindre och okomplicerade brott. Meningen är att närpolisen tillsammans med enskilda kommuner och organisationer skall bedriva en verksamhet som förebygger brott och skapar trygghet på det lokala planet. Utöver närpolisverksamhet finns i budgetpropositionen riktlinjer för den brottsutredande polisverksamheten, som bl.a. pekar på det angelägna i att den kvalificerade polisverksamheten utvecklas när det gäller metoder och organisation. Beträffande trafikövervakning anges att aktivitet och synlighet måste öka, liksom att särskild uppmärksamhet skall ägnas åt onykterhet i trafik och fortkörning. Trafikövervakningen skall dessutom i ökad utsträckning utföras av polis som har andra huvuduppgifter. När det gäller effektiviseringar och rationaliseringar, inte minst med utgångspunkt från de redan beslutade besparingarna, skall länsstyrelserna liksom hittills ha huvudansvaret för att rationaliseringar inom polisväsendet genomförs. I fråga om inriktningen mot olika slags brottslighet framgår det av budgetpropositionen att särsrkilda satsningar skall göras på våldsbrott, narkotikabrott och ekonomisk brottslighet. Beträffande riktlinjerna för polisverksamheten är vi i justitieutskottet ense med regeringen. Däremot finns det många enskildheter där det råder oenighet inom utskottet. En av dessa frågor gäller hanteringen av den ekonomiska brottsligheten. Som framgått av Lars-Erik Lövdéns anförande föreslår socialdemokraterna och nydemokraterna tillsammans att det skall tillföras 50 miljoner kronor för personalförstärkningar inom polisens ekorotlar. Personalförstärkningarna skall ur deras synvinkel ses som extra prioritering av kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Vi i regeringspartierna vill precis som socialdemokraterna och nydemokraterna prioritera kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Men vi menar att det inte alls är så enkelt som att enbart tillföra polisen extra resurser. En kort tillbakablick på hanteringen av den ekonomiska brottsligheten visar att mycket redan har gjorts men att förändringar tar tid. Justitieutskottet anordnade i mars 1991 en offentlig utfrågning om den ekonomiska brottsligheten. Vid denna utfrågning framkom det att under slutet av 80-talet hade situationen utvecklats mycket negativt när det gäller utredandet av ekobrotten. Den slutsats som vi drog efter utfrågningen var att det behövdes tillsättas en utredning som gjorde en översyn av åtgärderna mot den ekonomiska brottsligheten. I vårt betänkande anvisade vi bl.a. ett antal åtgärder som vi ansåg angelägna. Regeringen tillsatte en sådan utredning med direktiv som hämtats från vårt betänkande. Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen fick utredningsuppdraget gemensamt. Den färdiga utredningen presenterades i januari 1992. Utredningen kom fram till ett antal konkreta förslag till förändringar. Bl.a. föreslogs en fullständig översyn av skattebrottslagen, eftersom den är både omodern och komplicerad att hantera. Även andra lagar pekades ut som svåra att arbeta med. I utredningen pekades också på behovet av ett närmare samarbete mellan åklagare och polis samt en effektiv och förnyad form av förundersökningsrutiner. Bl.a. förslogs att arbetsplaner skulle upprättas och att polis och åklagare skulle arbeta i fasta arbetsteam. Eftersom den ekonomiska kriminaliteten i dag är både sofistikerad och välplanerad samtidigt som det i den verksamheten utnyttjas avancerade tekniska hjälpmedel, måste man effektivisera och modernisera ekoutredandet. Utredningen ansåg därför att det behövdes ändrade arbetsmetoder, central metodutveckling, mer utnyttjande av ekonomisk expertis och ökad kompetens hos både åklagare och polis. Såväl beträffande arbetsmetoder som metodutveckling och utbildning har alltså utredningen lagt fram konkreta förslag till åtgärder. Utredningen föreslog också bättre kontakt och samordning med konkursförvaltaren och hans revisorer. I utredningen påpekas också att det är angeläget att förebygga ekobrott. Det kan göras genom att man ser över och förbättrar de författningar som reglerar näringsverksamhet liksom att man ser över uppbyggnaden av de skatterättsliga reglerna. Vidare är det enligt utredarna angeläget att de kontrollerande myndigheterna har resurser att fullgöra sina arbetsuppgifter. Utöver min genomgång här innehåller utredningen ytterligare analys och förslag. Denna utredning ledde sedan till att regeringen gav Riksskatteverket i uppdrag att utifrån rapporten och egna uppslag vidta åtgärder och sedan till regeringen redovisa vad som sedan gjorts. Myndigheterna inkom i maj 1993 med sina redovisningar. Av dessa framgick vilka åtgärder som myndigheterna hade vidtagit eller övervägde att vidta när det gäller att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Riksåklagarens och Rikspolisstyrelsens utredningsarbete har i sin tur lett till att en rad andra utredningar tillsatts eller till att tilläggsdirektiv har givits till redan sittande utredningar. Man skall se över regelverk och framför allt sådant som har betydelse för utredning av ekobrott i avsikt att förändra lagstiftningen i brottsförebyggande syfte. Jag tänker här bara nämna några förändringar. Det gäller en översyn av aktiebolagslagen, förändringar i lönegarantireglerna, ett nytt rekonstruktionsförfarande som ersättning för konkurser, en teknisk översyn av inkomstskattelagstiftningen, en översyn av redovisningslagstiftningen, en översyn av uppbördslagstiftningen samt en översyn av skattebrottslagen. Regeringen har också beslutat om resursförstärkningar. Budgetåret 1993/94 avsatte regeringen 60 miljoner kronor för särskild satsning på det kriminalpolitiska området. Av dessa 60 anger regeringen att ytterligare 30 miljoner kronor skall användas för bekämpning av den ekonomiska brottsligheten. Regeringen föreslår också ökade resurser till åklagarväsendet motsvarande 30 nya ekoåklagare. Dessutom tillfördes åklagarväsendet 4 miljoner kronor extra våren 1993 för finansiering av en särskild utredningsgrupp, den s.k. RÅSOP, som skulle svara för förundersökningar när det gäller ekobrott riktade mot banker och finansinstitut. Och på våren året före beslutade riksdagen också om inrättandet av en finanspolis i Sverige, vars uppgift var att bedriva spaning för att bl.a. uppdaga brott i samband med s.k. tvättning av pengar som utgjort vinning av brottslig verksamhet. För att få till stånd en effektivare skattekontroll tilldelades Skatteförvaltningen 45 miljoner kronor extra förra året och i årets budgetproposition ytterligare 100 miljoner kronor. När det sedan gäller organisationsfrågor för att bl.a. förbättra effektiviteten av ekoutredningar uppdrog regeringen åt Rikspolisstyrelsen i juli 1992 att göra en översyn av den centrala polisorganisationen. Våren 1993 lämnade Rikspolisstyrelsen över en sådan redovisning. Regeringen ville bredda Rikspolisstyrelsens utredning och uppdrog därför i maj 1993 åt en särskild utredare att komplettera Rikspolisstyrelsens egen översyn av den centrala polisorganisationen. Även den s.k. RPS utredningen om ekobrottsbekämpningen berör samverkan mellan åklagare och polis på central nivå. Det pågår också en organisationsöversyn för åklagarväsendet. Riksåklagaren arbetar med uppdraget som skall vara avslutat i september 1994. Dessutom har det nyligen tillsatts en parlamentarisk utredning om Polisen, vars uppgift är att göra en fortsatt genomgång av den centrala polisorganisationen. Utöver alla utredningar i organisationsfrågor pågår dessutom aktiviteter inom berörda myndigheter. På initiativ av Riksåklagaren bildades 1992 en arbetsgrupp bestående av representanter för Riksåklagaren, Riksskatteverket, kronofogdemyndigheterna, polismyndigheterna, konkursförvaltarna och revisorerna. Arbetsgruppen har nyligen avlämnat en rapport som innehåller ett antal förslag för bättre rutiner vid brottsutredningar i samband med konkurser. Därutöver förekommer dessutom övergripande myndighetssamarbete beträffande handeln med skalbolag. Vidare finns ett antal samverkansprojekt på regional och lokal nivå som sysslar med konkreta fall av ekonomisk brottslighet. Mot bakgrund av denna genomgång skulle en kort sammanfattning vara att det pågår arbete i brottsförebyggande syfte med vidgad kontrollverksamhet och förbättrat regelverk. Såväl åklagare som polis och skatteförvaltning har fått och får förstärkta resurser. Organisationsutredningar arbetar med att hitta bättre och effektivare arbetsformer. Åklagare och polis har i uppdrag att utveckla metoder, teknik och utbildning för att bättre hantera ekobrott. Allt detta är på gång. Vi i justitieutskottet har kontinuerligt följt utvecklingen genom en uppföljning av det som vi startade 1991. I februari 1993 hade vi ånyo en offentlig utfrågning i ärendet, och så sent som den 24 februari i år hade vi ytterligare en. Dessutom har utskottet självt gjort en utvärdering av projektet RÅSOP. Utöver allt som är på gång har mycket redan hänt. Förra veckan besökte jag Skatteförvaltningen i Stockholm. Där berättades att den verksamhet som nu bedrivs inom såväl polis som åklagarmyndighet är mycket bättre och effektivare och att samarbetet mellan skatteförvaltning, polis och åklagare fungerar mycket bättre än tidigare. De redovisade att de stora förändringarna ägt rum under det senaste året. Men det tar tid innan alla de åtgärder som är vidtagna eller som är på väg att vidtas får effekt. Riksdagens revisorer har i februari i år presenterat en revisionsrapport som handlar om samhällets åtgärder mot ekonomisk brottslighet. Mycket av det som avhandlas i rapporten sammanfaller med vad såväl RÅ som RPS skrivit både i den gemensamma utredningen och i sina egna redovisningar till regeringen. Men det intressanta är att revisorerna skriver: De nödvändiga insatserna mot den ekonomiska brottsligheten berör ett stort antal myndigheter och en mängd olika regelsystem. Området är komplext. Några snabba och enkla lösningar finns inte. En mängd olika åtgärder krävs såväl inom lagstiftning som förvaltning. Revisorerna pekar sedan på vad som behövs. De säger bl.a. att det krävs en mångfald av åtgärder som spänner över ett brett fält, och att flera av åtgärderna kräver noggranna förberedelser. Med dessa citat har jag velat peka på att tidigare försummelser på detta område, som huvudsakligen ägt rum under socialdemokratisk regering, inte går att vända från den ena dagen till den andra. Det handlar inte om några enkla, snabba åtgärder såsom att pumpa in litet extra pengar till Polisen utan om ett gediget arbete som börjar med en justerad lagstiftning, ändrad organisation, höjd kompetens hos dem som arbetar med ekoutredningar, utbildning osv. Det arbetet är redan på gång. Därför vore ett tillkännagivande till regeringen i fråga om prioriteringar av den ekonomiska brottsligheten och organisationsfrågorna som att slå in öppna dörrar. På samma sätt menar jag att den socialdemokratiska reservationen om samordning och översyn av lagstiftningen är tillgodosedd. I Socialdemokraternas reservation 7 krävs att vi redan nu skall utvidga tillämpningsområdet för lagen om penningtvätt. Justitieutskottets majoritet har menat att eftersom EU-staterna är överens om att avvakta med en utvidgning av lagen till dess att erfarenheter vunnits om hur lagstiftningen fungerar i praktiken är det naturligt att vi i Sverige följer överenskommelsen. Vår lag om penningtvätt är ju en kopiering av den som finns inom EU. Reservation 15 av Socialdemokraterna handlar om en översyn av den straffrättsliga lagstiftningen. Mycket av det som står i reservationen som bl.a. handlar om påföljdssystemet råder det inga delade meningar om. När det däremot gäller frågan om att i brottsbalken flytta in specialrättsliga bestämmelser är det ett uppdrag som inte alls passar in i Straffsystemkommitténs arbete, vilket antyds i reservationen. Vi menar att Straffsystemkommittén måste få arbeta färdigt med det nya straffsystemet innan en sådan åtgärd vidtas som föreslås i reservation 5. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till reservationerna 2, 3 och 12 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Vår utskottsordförande Britta Bjelle sade att det inte är så enkelt att ge Polisen mer resurser. Som representant för Ny demokrati vill jag säga att det får vi se. Vi tror nämligen att det kan vara bra att se det hela som en samhällsinvestering. Det kan i praktiken vara lönsamt, och det kan ha en förebyggande effekt. Vid en utfrågning bedömde biträdande rikspolischefen Bengt Frih hur mycket pengar man ungefär behövde. Det motsvarar vad riksdagen nu kommer att anslå till Rikspolisstyrelsen utöver vad regeringen har medgett för denna satsning. Vad som har hakat upp sig och vad som är på gång när det gäller organisationsfrågorna är frågan om förtida avgång av äldre personal. Syftet är att länsmyndigheterna skall få råd att utbilda nya poliser för att Polishögskolan skall kunna existera. Det är detta som vi vill att riksdagen skall ge regeringen till känna. Annars blir det kaos, brist och besvärligheter i den fortsatta utvecklingen och utbildningen inom Polisen.

Herr talman! Britta Bjelle lämnade en lång redovisning av det utredningsarbete som är på gång inom olika områden. Det kanske är just detta som är belysande. Det pågår ett omfattande utredningsarbete, men det händer ingenting. Britta Bjelle och de borgerliga utskottsrepresentanterna är snart de enda som hävdar att det inte behövs nya resurser för att komma åt problemen. Jag har ofta citerat Rolf Åbjörnsson, konkursförvaltaren och advokaten som har engagerat sig hårt i dessa frågor. Jag skall än en gång citera honom: ''Ekobrottsligheten är nästan ett konstitutionellt element i samhället. Det ökade antalet konkurser har gjort det mer synligt än tidigare. Likgiltighet, naivitet och godtrogenhet och moralupplösning genomsyrar allt i dag. Jag ser ett svart samhälle framför mig, ett kvittolöst samhälle.'' Han är inte ensam om kritiken att det inte står rätt till när det gäller samhällets insatser. Riksdagens revisorers rapport, som Britta Bjelle citerade, är en svidande vidräkning med regeringens passivitet. Rikspolisstyrelsen har gång på gång i anslagsframställningar krävt ökade resurser. Åklagarmyndigheter som sysslar med denna typ av ärenden är kritiska till att samhällets totala resurser inte ökar och att effektivare åtgärder inte vidtas. Väldigt belysande för regeringens och regeringspartiernas passivitet är att Britta Bjelle nämner finanspolisen. Finanspolisen tillkom ju mot de borgerliga partiernas vilja här i riksdagen. Det var Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Ny demokrati som drev igenom inrättandet av finanspolisen genom att anslå 8 miljoner kronor. Ni var passiva även då. Uppriktigt sagt förstår jag inte varför ni intar en sådan passiv attityd. Det finns ju mycket att vinna genom att höja ribban och öka insatserna, ekonomiskt i form av ökade skatteintäkter för samhället samt genom en högre samhällsmoral, bättre förhållanden i näringslivet och en bättre fungerande marknadsekonomi. På varje punkt finns det ett argument för att gå till offensiv mot denna kriminalitet, som beräknas omfatta ungefär 100 miljarder kronor om året. Det är obegripligt att ni är så passiva.
Herr talman! Lars-Erik Lövdén använder den gamla metoden att om man upprepar en osanning tillräckligt många gånger så blir den en sanning. Han påstår att det råder passivitet från regeringens och de borgerliga politikernas sida. En av de frågor som just Riksdagens revisorer särskilt pekar på är att man behöver bedriva en förebyggande verksamhet för att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten. Det är på samma sätt med den brottsligheten som med annan brottslighet. Det går inte att dämpa brottskurvan med mindre polisen har ett nyare arbetssätt och bedriver ett förebyggande arbete. När det gäller det förebyggande arbetet på ekosidan måste kontrollfunktionen och lagstiftningen justeras. Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen visar i sin utredning att det finns en mängd lagstiftning som är svårhanterlig för dem som utreder ekobrott. För att göra ekobrottsutredandet mer hanterligt måste lagstiftningen ändras. Därför har ett antal utredningar tillsatts. Men som Lars-Erik Lövdén väl vet är det inte så enkelt att ändra lagstiftningen. Man måste utreda, och efter utredandet skall det ske ett remissförfarande för att det skall bli en bra produkt. I fråga om kontrollfunktionen är det avsevärt enklare, och där har regeringen också avsatt extra resurser liksom på åklagarsidan. Riksdagens revisorer kommer inte med någon svidande vidräkning för att regeringen inte gör någonting, utan kontentan av rapporten är att det behövs samordnande funktioner för att man skall kunna komma till rätta med ekobrottsligheten. Revisorerna förklarar att ekobrottsligheten är så komplex att det behövs förberedelser och gediget arbete innan man kan komma till rätta med ekobrotten.
Herr talman! Om Britta Bjelle hade läst de socialdemokratiska motionerna 1992, 1993 och 1994 om ekobrotten, hade hon fått uppslaget att det krävs en samordnad organisation. Vi har de senaste tre åren föreslagit en samordnad organisation under central ledning för att bekämpa ekobrottsligheten. Men det har ni gått emot, och det gör ni uppenbarligen också i dag. Det råder passivitet från er sida. Britta Bjelle sade att det krävs lagstiftningsåtgärder och att det tar tid att genomföra sådana. Det är jag väl medveten om, men denna regering har varit oerhört snabb när det gällt att genomföra lagstiftningsåtgärder som faktiskt försvårar för samhället att komma åt den ekonomiska brottsligheten. Avskaffandet av skatteflyktsklausulen, förändringarna i bevissäkrings och betalningssäkringsmöjligheterna samt Rättssäkerhetskommitténs förslag, som minskar möjligheterna att bedriva skatterevision -- ett förslag som Britta Bjelle själv har varit med om att utarbeta -- är några exempel på förslag som ni har lagt fram i denna kammare och även delvis genomfört. De försvårar för samhället att ingripa mot den ekonomiska brottsligheten. I de sammanhangen har ni varit handlingskraftiga. Men ni har inte varit särskilt aktiva -- och det är inte bara mitt eget omdöme, utan den uppfattningen har också de verksamma inom olika myndigheter såsom skatteförvaltningen, polisen och åklagarna -- när det gällt att ingripa med kraft mot den ekonomiska brottsligheten.
Herr talman! Jag var ordförande i Rättssäkerhetskommittén, vars utredning sedermera gick ut på remiss och ledde till ett förslag här i riksdagen. Socialdemokraternas representant i kommittén hade inte någon annan uppfattning än majoriteten under hela utredningsarbetet. Och vad mer är: av 40 remissinstanser tyckte 38 att förslaget i huvudsak var bra. Det handlar inte alls om att försvåra kampen mot den ekonomiska brottsligheten, utan det handlar om att skapa balans och rättssäkerhet för individen. När det sedan gäller de kraftfulla åtgärder som Socialdemokraterna säger sig vilja vidta, kan jag inte underlåta att konstatera att det var under en socialdemokratisk regering som aktiviteten i utredandet av ekonomisk brottslighet avtog kraftigt. Effekterna av det som hade hänt under den perioden dök upp när den borgerliga regeringen tillträdde. Då hoppade socialdemokraterna upp och påstod att den borgerliga regeringen inte visade någon aktivitet, fastän det faktiskt berodde på effekterna från den tidigare socialdemokratiska regeringen. Jag har pekat på vad den nuvarande regeringen faktiskt har gjort. Den har givit mer pengar till skatteförvaltningen, till RÅSOP, till åklagarna och till polisen, vilka alla fått större resurser. Det är viktigt att på sikt tillföra ytterligare resurser. Men det är ingen idé att göra det i snabbare takt än metodutveckling, ändrade arbetsförhållanden samt en bättre samordning mellan åklagare och polis kan komma till stånd. En del av dessa åtgärder är genomförda, medan en del är föremål för ytterligare utredning. Inte minst socialdemokraterna var missnöjda med de organisationsutredningar som gjordes utan ville ha ytterligare en utredning. När jag besökte skatteförvaltningen, framhöll man där att det under det senaste året hade skett oerhörda förbättringar i arbetssituationen. Det har även i andra sammanhang framgått att utredandet av ekobrott ute i landet går bättre och bättre.

Herr talman! Det betänkande som vi nu debatterar är ett mycket omfattande betänkande om några väsentliga frågor. Jag ställer mig bakom de yrkanden som här har ställts av Britta Bjelle. Dess värre är det samtidigt ett betänkande, som är så diversifierat -- det rör sig om allt från kyrkofrid till fyrverkerier -- att en del frågor riskerar att hamna i skuggan av stora organisations och anslagsfrågor. Jag hade för egen del gärna velat se en uppdelning av frågorna, och jag rekommenderar det till nästa gång. Jag har förgäves försökt att få justitieutskottet att samordna t.ex. frågorna om brottsförebyggande verksamhet i ett enda betänkande. I dag gäller vår diskussion bl.a. den motion som jag strax skall säga några ord om. Häromveckan togs frågor upp rörande exempelvis kds-motionen om nationell brottspreventiv strategi och den socialdemokratiska motionen om lokalt brottsförebyggande arbete m.m. Det hade varit mycket förnuftigare att ha det här på ett och samma ställe. Tidigare i dag, både i samband med behandlingen av lagutskottets betänkanden och nu i samband med justitieutskottets betänkande, har det talats ganska mycket om ekonomisk brottslighet. Jag vågar påstå att det finns mycket brottslighet som har väldigt stor ekonomisk betydelse utan att den för den skull förs till nämnda kategori. Jag vill alltså säga några ord om min motion om behovet av ett samlat program mot klotter. Faktum är att det numera rör sig om en årlig kostnad inte av några miljoner eller tiotals miljoner kronor utan av hundratals miljoner. Det är fråga om en brottslighet som har både ekonomisk och ekologisk -- för att inte tala om estetisk och etisk -- Häromdagen fick jag i min hand ett exemplar av en tidning som ges ut av det minsta kommunala bostadsföretaget i Göteborg. En av huvudartiklarna i den här tidningen gäller det klotter som man utsattes för under hösten. Enbart för detta lilla företag kostade det 300 000 kr att åtgärda klottret. Det är således viktigt att se till att man kan arbeta i förebyggande syfte härvidlag. Häromveckan kontaktades jag av de Stockholmspoliser som leder arbetet med kampen mot klottrarna. De tog kontakt med mig bl.a. därför att de hade läst om min motion och gärna ville ha med mig i en diskussion om de här frågorna. Dessa poliser hävdar i likhet med mig att det måste komma till stånd ett omfattande samarbete mellan skolor, föräldraföreningar, ideella föreningar, sociala myndigheter och polisen. Även nämnda poliser efterlyser just ett samlat program och samlade tag här. Vad som behövs är alltså ett samlat program för förebyggande åtgärder och för ett samarbete mellan de i dag spridda krafter som har intresse av att göra något. Det visar sig t.ex. att man i sitt arbete plötsligt kom i kontakt med en av dem som arbetar på Statens kriminaltekniska laboratorium och som hade utarbetat vissa metoder för att spåra klottrare. Tidigare var detta obekant för de här personerna. Vidare vill man gärna komma i kontakt t.ex. med fastighetsägarorganisationer, vars medlemmar hör till den mest drabbade gruppen, eller med de branscher -- det gäller då bensinstationer, färghandlare osv. -- som genom den alltför stora lättillgängligheten själva har blivit bestulna på sprejburkar som använts och som också därigenom indirekt medverkat till denna förödande miljöförstöring. Stadsmuseet i Stockholm arbetar just nu med att skydda och bevara stadens fasader och efterlyser just åtgärder på detta område. Vad klottrandet innebär för individen har undersökts av såväl Brottsförebyggande rådet som andra som sysslar med social forskning. För många är detta beteende första steget på en färd mot kriminalitet. I alla samtal som jag för, och har fört, om detta har det ställts krav på just samordning, kraftsamling kring vissa åtgärder och, inte minst, förebyggande program. Det har dessutom talats om hur väsentligt det är att i det här sammanhanget också ta med skolans både etiska och estetiska fostran. Det må vara mig ursäktat, herr talman, att jag efter att ha läst utskottets betänkande tycker att det är litet av goddag yxskaft över det hela. Det sägs att man inte skall ingripa mot misstänkta klottrare och att det inte behövs någon skärpning när det gäller straff på det här området. Men det är inte det som jag har efterlyst. För att vi skall kunna ingripa i tid -- dvs. innan beteendet har gått över i brottslighet eller något i den vägen som leder vidare -- måste vi utarbeta en strategi, ett program, för detta. Herr talman! Med tanke på att jag anser att min motion inte har blivit hyggligt behandlad vare sig rent formellt eller sakligt dristar jag mig till att yrka bifall till densamma.

Herr talman! Precis som föregående talare kan också jag känna en viss frustration över att en motion som man själv har skrivit inte blir behandlad på det sätt man önskar. Det finns inga argument. För övrigt finns en del att önska när det gäller själva behandlingen av motionen. Så var det för mig i höstas, då min motion behandlades som gällde förbud mot att bära mask vid demonstration. På grund av den frustration som jag då kände gjorde jag en spektakulär sak. Jag tog nämligen på mig en rånarhuva när jag stod här i talarstolen. Men det gjorde att i alla fall en och annan fick upp ögonen för problemet som sådant. Jag tror inte att jag vid det tillfället vid omröstningen hade fått stöd av 45 ledamöter -- 14 ledamöter avstod från att rösta -- om jag inte hade gjort nämnda spektakulära demonstration. Samtliga partier var representerade. Jag tänker inte upprepa det i dag. Den här gången har min motion blivit litet bättre behandlad och litet mer uppmärksammad. Det gäller här en motion som samtliga partier har undertecknat. Det är en sexpartimotion. Endast Vänstern har ställt sig vid sidan av. Ändå tycker jag att utskottet har skött behandlingen av min motion med vänsterhanden. Utskottet skriver att regeringsformen lägger hinder i vägen för en sådan begränsning av demonstrationsfriheten som motionen tar upp. Man nöjer sig med att hänvisa till det betänkandet från i höstas. Men om man läser det blir man inte särskilt klokare. Där säger utskottet nämligen också bara att regeringsformen lägger hinder i vägen. Karl Gustaf Sjödin har avgett en reservation, reservation nr 20. Han har förstått problemet som sådant men har en i och för sig ganska blygsam begäran. I reservationen står det: ''Utskottet anser att regeringen bör överväga om det med hänsyn till bestämmelserna i regeringsformen är möjligt att införa lagstiftning med detta innehåll och, om så befinns vara fallet, återkomma till riksdagen med ett förslag.'' Jag ställer mig bakom detta liksom reservation nr 20, vilken jag yrkar bifall till. Jag måste dock ställa några frågor till utskottets talesmän här -- ordföranden eller någon annan som har ställt sig bakom majoritetens skrivning. En fråga gäller just det som jag har refererat och som gäller regeringsformen. Majoriteten skriver att regeringsformen lägger hinder i vägen för en begränsning av demonstrationsfriheten. Jag är inte riktigt klar över vad det här hindret innebär. Såvitt jag förstår är det här något som sker redan i dag. Det är ju inte så att man kan demonstrera hur som helst på gator och torg, utan man får lämna in en ansökan. Sedan gäller vissa restriktioner om tider, om platser -- vilka gator eller torg som man skall gå på -- och om hur det hela skall gå till. Jag önskar alltså att man även skall ha möjlighet att, om det misstänks att en demonstration kan urarta, begära förbud mot att bära mask. Hur lägger regeringsformen egentligen hinder i vägen i dag, om polisen skulle förbjuda mask? Besked här skulle vara en bra signal till polisen. Det är möjligt att göra det, men man vågar inte. Nästa fråga: Vad händer om polisen gör på nämnda sätt och villkorar det med förbud mot att bära mask?

Herr talman! Det är klart att man i dag kan lägga fast vissa restriktioner vid demonstrationer. Vad det handlar om här är om man för enskilda individer skall tala om på vilket sätt de skall agera vid demonstrationer, nämligen att de inte får vara maskerade. Jag ser en hel del problem i fråga om själva hanteringen. När har man mask? När är det så, Karl Gösta Sjödin, att man faktiskt döljer sitt ansikte på ett sådant sätt att det är detsamma som maskering? Skulle man fällas till ansvar för det, eller sker det enbart i samband med att man har en svart mask? Då övergår man ju ganska snart till en annan mask. Vad jag försöker påvisa är att det finns mängder av sätt att dölja sitt ansikte utan att bära mask. Så t.ex. klär sig muslimska kvinnor så att man inte ser deras ansikten. Det här är någonting som vi måste klara ut, om det skall göras en sådan förändring i lagen som motionärerna önskar. Jag tror att vi alla tycker att den svarta masken inte borde få förekomma i en demonstration, men vitsen med den är inte masken, utan vitsen är ju att dölja ansiktet. Om jag står och tittar på en demonstration och tycker att allting är oerhört fascinerande och jag samtidigt fryser, åker jag då dit för att jag virar sjalen kring en del av ansiktet? Frågan är alltför svår att ta ställning till på det sätt som motionen är upplagd, och det är bakgrunden till att den kanske har blivit litet kortfattat behandlad.
Herr talman! Det är klart att det alltid blir gränsdragningsproblem. Sådana har vi fullt av i lagstiftningen i dag. Polisen ställs dagligen inför att göra överväganden om att ingripa eller inte ingripa. Jag är övertygad om att Polisen kan hantera detta. Det är ju stor skillnad mellan att Britta Bjelle står och ser på en demonstration och har en hatt eller någonting annat på sig, som eventuellt döljer en del av ansiktet, och att någon sätter på sig en sådan mask som jag visade förut. Den signal som jag vill att riksdagen skall ge klarar Polisen galant. Dessutom är det ju inte fråga om något generellt beslut. Min avsikt med det här är att när man ansöker om tillstånd att demonstrera och Polisen har erfarenhet av -- gång efter gång -- att demonstrationen urartar på grund av att demonstranterna drar på sig rånarhuvor, då skall Polisen kunna föreskriva som villkor att ingen bär rånarhuva. Jag upplever det som att det är finsnickerier när utskottets ordförande talar om andra klädesplagg och försöker visa på svåra gränsdragningsproblem. Det är inte detta som är problemet. Jag ställer fortfarande frågan: Vad händer, om Polisen i dag skulle skriva in villkoret att demonstranterna inte får använda rånarhuva? Om man samtidigt som man skriver in att demonstrationen skall gå då och då, på de och de gatorna och en massa andra instruktioner också skriver in detta villkor, vad skulle hända? Det är viktigt att Polisen får en signal här. Jag vet inte, men det är möjligt att det är tillåtet att föreskriva ett sådant villkor, och det skulle vara intressant för Polisen att få veta.
Herr talman! Jag, som tycker så väldigt mycket om Karl-Göran Biörsmark, har litet svårt med den här debatten, men jag kan inte låta bli att säga att hans sätt att resonera ändå är att förenkla frågan väldigt. Låt oss säga att vi lagstiftade om förbud mot att bära rånarhuva. På nästan alla områden ligger de som vill vara kriminella långt långt före både polis och åklagare. Det är precis detta vi har debatterat i dag. Om det införs en sådan enkel regel som att demonstranterna inte får bära rånarhuva, då gör de väl något annat, tar på sig en stickeluva eller något annat som kan användas för att dölja ansiktet. Vi kommer inte åt problemet. Vi kommer åt just rånarhuvan, men den utvecklas direkt till något annat. Skall vi då gå vidare i lagstiftningen? Det är ett för enkelt sätt att bara säga att om vi tar bort rånarhuvan så har man löst problemet, för det har man inte. Det är problemet, som jag ser det.
Herr talman! Men, kära fru ordförande i utskottet, jag har aldrig påstått att man löser hela problemet med ett sådant här litet enkelt förslag -- bara knäppa med fingret så är allting borta! Ingen lagstiftning har den effekten i dag, vad jag förstår. Jag tycker faktiskt att Britta Bjelle har gett upp -- de krafter som vi kämpar emot ligger alltid före, vi har inte en chans, osv. Men här har vi ändå vissa möjligheter att ge Polisen det redskap som den vill ha. Lyssna på Polisen, på dem som skall ta fighten ute på gator och torg! Ge dem det redskap som de behöver för att hålla ordning och reda och säkra annans egendom, kanske t.o.m. liv och lem. Många skadas ju vid demonstrationerna som urartar. Det är inget dramatiskt som jag föreslår. Jag tycker som sagt att det är litet uppgivet, när ordföranden i utskottet säger att de kriminella ligger före och att vi inte har en chans. Ta den här chansen! Och jag har fortfarande inte fått svar på min fråga: Vad skulle hända, om Polisen vid tillståndsgivningen skrev in ett förbud mot att bära rånarhuva? Det skulle vara intressant att få det prövat, men Polisen vågar inte komma med en sådan föreskrift, för den signal som har sänts ut är ju att det strider mot regeringsformen. Det blir naturligtvis omöjligt för Polisen att ställa ett sådant villkor, om signalen från riksdagen är att det strider mot regeringsformen. Finns det någon möjlighet för Polisen att skriva in ett sådant villkor? Och vad skulle hända om det sker? Kan jag få svar på det?
Herr talman! Vänsterpartiet har ställt sig utanför det här motionskravet. Vi anser inte heller att problemet är så enkelt som motionärerna gör gällande. Jag kan hålla med om att det är ett problem med demonstrationer som har ett annat syfte än att vara en fredlig demonstration. Sådana demonstrationer förekommer med eller utan rånarhuva eller annan mask. Vad vi däremot har sett på senare tid är flera exempel på just fredliga demonstrationer, där demonstranterna inte har vågat visa ansiktet på grund av risken att förlora sitt arbete. Hur skulle sådana demonstranter hanteras, om vi hade ett lagrum som förbjöd deltagare i demonstrationer att dölja ansiktet? Det finns redan ett lagrum som gäller uniformering vid demonstrationer, men det har visat sig att även det lagrummet är väldigt svårt att använda sig av. Det är mycket svårt att dra gränserna och beivra överträdelser. Det är orsaken till att Vänsterpartiet ställer sig utanför motionskravet.
Herr talman! När jag diskuterade med representanter för Vänsterpartiet om att skriva på motionen, funderade de länge. De var mycket tveksamma, och till slut kom beskedet: Nej, vi ställer inte upp! Det får man respektera, men jag tycker fortfarande att argumentet som de anför inte är tillräckligt starkt. Jag har också respekt för att det finns tillfällen då demonstranter kan känna ett visst obehag. Men precis som det har sagts tidigare, är det ju fråga om att Polisen skall göra en bedömning. Jag tror att Polisen har möjlighet att göra en avvägning. Om några sjuksköterskor går ut i en demonstration och eventuellt skulle vara rädda för att visa ansiktena för sin arbetsgivare, så är det en helt annan sak än en demonstration på Karl XII:s dödsdag eller i något annat sammanhang där man av erfarenhet vet att demonstrationen spårar ur. Jag tycker att ni som argumenterar mot att ge Polisen möjlighet att ställa det villkor som jag talat om har en väldigt låg uppfattning om Polisens omdöme, för det är vad det är fråga om här. Det är fråga om Polisens omdöme när den skall säga ja eller nej.
Herr talman! Det var ju också att ta till ytterligheter. En Karl XII-demonstration verkar spåra ur oavsett om demonstranterna har huvor eller inte på sig. Vad det handlar om är om vi skall ha ett lagrum som kan användas av polisen. Att utan vidare tro att en enskild polis i Luleå och en enskild polis i Stockholm skulle använda det här lagrummet på samma sätt, tycker jag är att ge Polisen alltför stor befogenhet. Frågan är ju om det lagrummet behövs. Jag kan inte se att det behövs. Demonstrationer som inte är fredligt menade måste man kunna stoppa på annat sätt än genom att införa en lag om huvor.
Herr talman! Jag tror att Berith Eriksson har missat poängen med motionen och förslaget. Hon säger att demonstrationer kan spåra ur oavsett om man tillåter huvor eller inte. Visst kan de det. Poängen är att man av erfarenhet vet att vissa demonstrationer är mycket stökigare och bökigare än andra. Jag är naturligtvis medveten om att demonstrationer kan urarta med eller utan rånarhuva. Poängen är att polisen inte kan identifiera en person med huva. De behöver ett redskap för att kunna se vem det är som slår in rutor, attackerar människor och bär sig olagligt åt. Berith Eriksson säger att vi inte kan överlåta den bedömningen åt polisen. Jag har förstått att ni inte tilltror polisen detta omdöme. Det tycker jag är beklagligt. Berith Eriksson säger slutligen att lagen inte behövs. Det kan vi som inte behöver gå ut och ta fighten på gator och torg säga! De som skall göra det vill ha lagen. Polisen ber om den. Jag tycker att denna öppning skulle vara en viktig signal. Det är inget dramatiskt. Vi skall besluta oss för om vi stöder reservationen från Ny demokrati. Det handlar om att regeringen skall se över problemet, undersöka om det finns en lösning och återkomma till riksdagen med förslag. Det är allt vi begär. Det är en rimlig begäran.

Herr talman! Nu börjar diskussionen bli riktigt intressant. Den som var uppmärksam och lyssnade på debatten i början inser att det vi talar om nu är det jag har efterlyst. Jag var med på gatan på den tiden då den gamla polisinstruktionen fanns. Den ändrades tyvärr när polislagen kom. En viktig grund för den enskilde polismannen är att han har möjlighet att förebygga och beivra brott. Detta bör anges i polislagens portalparagraf. Om det står i polislagen att polisen skall upprätthålla allmän ordning och säkerhet har man givit en klar anvisning om hur polisen skall agera. Det är precis som Karl-Göran Biörsmark säger: förtroendet för polisen är stort. Poliser har stor kunskap och är professionella. De har inga som helst problem med att skilja på svarta luvor och sjalar som kvinnor bär. Det är inga som helst problem. Det man vill komma åt är företeelser i samhället som vi måste skydda. Vi måste t.ex. värna om demonstrationsfriheten. ''Reglerna för polisens befogenheter'' skall med andra ord läsas som ''polisens ingripandeskyldighet''. Jag vill till reservation 1 tillfoga ett påpekande om att riksdagen skall ge regeringen tillkänna att direktiven till Polisrättsutredningen skall utökas. Utredningen får se över dessa frågor. Man får undersöka om det är möjligt att skriva i polislagen att polisen skall upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Den lagstiftning som finns innebär att det är upp till polisen att bedöma när man skall göra detta. Polisen kan bedöma. Jag vet av egen erfarenhet att det går ganska bra. Dessutom är förtroendet för polisen stort i samhället. Det skall alltså inte vara några problem. Jag ställde tidigare en fråga till Lars-Erik Lövdén om trafikutskottets yttrande om föreskriftsrätt för Rikspolisstyrelsen. Vet inte socialdemokraterna vad de vill? Ledamöter i ett utskott vill en sak och ledamöter i ett annat utskott vill tydligen en annan sak. Jag trodde att ni talade med varandra på era gruppmöten för att komma överens. Jag resonerar precis som de socialdemokratiska ledamöterna och vår representant i trafikutskottet i det särskilda yttrande jag fogat till betänkandet. Till Lennart Fridén vill jag säga att jag har pratat om klotter och om lille Kalle. Det är inte lätt att få utskottet att förstå dessa saker. Om riksdagen bestämmer sig för att yrka bifall till reservation 1 och går med på att utöka direktiven till Polisrättsutredningen är det ingen större fara. Då får utredningen bedöma om man bör förtydliga lagen och skriva att polisen skall upprätthålla allmän ordning och säkerhet.
Jag har fått en fråga av K G Sjödin om trafikpolisen. Rikspolisstyrelsen har i uppdrag att verka för ett genomförande av den reformering av polisens trafikövervakning som är på gång och att vara sammanhållande när det gäller uppföljning och utvärdering av reformen. Vi menar att man bör avvakta resultatet av det uppdraget. Om det skulle visa sig nödvändigt att införa en föreskriftsrätt för att få en bra trafikpolisverksamhet i landet får vi överväga detta, men vi tycker att man kan vänta och se om den valda metoden är tillräcklig. När det gäller frågan om demonstrationsfrihet och maskerade demonstranter vill jag säga följande. Det är klart att regeringsformen lägger hinder i vägen för att införa den regel som motionärerna efterlyser och som efterlyses i reservationen. Demonstrationsfriheten får ju bara inskränkas om polisen inte kan garantera allmän ordning och säkerhet. Polisen har en väldigt snäv marginal att använda sig av när det gäller att vägra demonstrationstillstånd. Vi minns diskussionen från den 30 november då polisen ville vägra demonstrationstillstånd och även mötestillstånd. Det uppstod en debatt om man verkligen hade möjligheter till detta. Demonstrationsfriheten är alltså hårt grundlagsreglerad, och möjligheterna att inskränka den är ytterligt begränsade. När det gäller möjligheten att införa en regel och förändra regeringsformen säger Britta Bjelle att det är svårt att se skillnad på mask och mask. Det är inte det enda problemet. Det kan kanske finnas tillfällen då det är motiverat att demonstrera utan att röja sin identitet. Det kan vara fråga om någon invandrargrupp som vill demonstrera mot regimens representanter i Sverige och hävda demokrati och mänskliga rättigheter i sitt hemland. Man kan vara rädd för att visa sin identitet för att man riskerar att drabbas av repressalier från regimens representation i Sverige. bedriver för närvarande en omfattande kampanj om tystnaden inom offentlig sektor. Man visar exempel på anställda som har hotats av repressalier för att de har deltagit i demonstrationer. Även där kanske det kan finnas ett behov av att ibland dölja sin identitet.
Herr talman! Förslagen finns i Trafikpolisutredningen. Lars-Erik Lövdén som sitter som lekman i Rikspolisstyrelsen borde veta att frågorna har diskuterats på mycket hög, central nivå. Det jag föreslår är det som man har begärt. Vad gäller demonstrationsfriheten vill jag säga att det inte är några som helst problem att införa undantagsbestämmelser i regeringsformen. Ett exempel är den undantagsbestämmelse som gäller telefonavlyssning. Det går att diskutera dessa frågor om viljan finns. Det kan inte vara något problem. Regeringsformen sätter som tur är inte hinder i vägen för allting i det här landet. Man vill sopa problemen under mattan genom att tala om kurder som vill demonstrera mot sitt hemland. Polisen skall naturligtvis inte ingripa i sådana fall. Vi syftar på kriminella och professionella bråkmakare som ger sig in i demonstrationer för att förstöra och skapa kaos och oordning på gatorna. Det är detta som Karl-Göran Biörsmark och vi vill komma åt. Jag tycker inte att dessa jämförelser hör hemma i den här diskussionen.
Herr talman! Jag vill bara replikera till Lars-Erik Lövdén. De argument som Lars-Erik Lövdén tar upp här har jag bemött tidigare. Jag undrar om han har lyssnat på vad jag har sagt. Om så inte skulle vara fallet tar jag upp dem en gång till. Jag är övertygad om att polisen kan hantera detta. Jag vet också att det finns tillfällen när sådant här kan vara motiverat. Mitt förslag innebär inte något totalförbud. Vid de tillfällen när polisen önskar detta redskap skall man kunna använda sig av det. Jag nämnde tidigare i min diskussion med Berith Eriksson att när det gäller t.ex. SKTF, som har uppträtt på det här sättet, är det främmande för polisen att ta till sådana restriktioner. Det borde ni inse. Jag tror faktiskt att ni gör det också. Ni ser att polisen kan hantera dessa saker. Jag vet egentligen inte vad det är som hindrar er från att åtminstone låta regeringen titta på problemet. Om vi inte i den här debatten kan ge alla sakargument kan ju några få sätta sig ner och fundera över det. Det är väl inte så märkvärdigt. Det är detta som reservation 20 går ut på. Det är inte så att vi skall fatta ett beslut här i dag. Det kan vi inte göra heller. Det är ett uppdrag till regeringen att titta på detta. Det tycker jag kan vara rimligt.
Herr talman! Jag anser att det är mycket svårt att göra skillnad på demonstration och demonstration, Karl-Göran Biörsmark. Vid den ena demonstrationen behöver man inte röja sin identitet men vid den andra behöver man göra det. Det är vad polisen åläggs att säga vid tillståndsprövningen om vi följer ert förslag. Jag tror att vi skulle hamna i en mycket omöjlig situation med en sådan typ av lagstiftningen och det ingripande i demonstrationsfriheten som den faktiskt innebär. Jag vill bestämt avråda från att börja tumma på demonstrationsfriheten.
Herr talman! Jag är också tveksam till att gå in och tumma på demonstrationsfriheten. Samtidigt känner jag ett obehag över att det är andra krafter som tar över. Dessa krafter är egentligen inte ute efter att demonstrera fredligt för en sak. De har andra syften. Det vet vi som sitter här att de har. Det är polisen som skall hantera det. Jag är övertygad om att polisen har omdömet att göra detta. När de tittar på en ansökan inför en demonstration på Karl XII:s dödsdag funderar de över hur grupperna skall gå och hur de skall kunna upprätthålla samhällsordningen vid demonstrationen. Detta innebär att demonstranterna får gå på vissa gator och inte på andra. Bara detta är ju en inskränkning, kan man säga. Demonstrationen får vara klockan två och inte klockan sju, för då är det mörkt. Det är också en inskränkning. Därför borde polisen också kunna få möjligheten att säga att de som går i demonstrationen inte får dölja sin identitet genom att bära en rånarhuva. Jag vill att regeringen tittar på detta.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande nr 20 har vi riktat särskild uppmärksamhet mot rättshjälpssystemet. Riksrevisionsverket har i en granskningsrapport över rättshjälpssystemets effektivitet uttalat sig om orsakerna till kostnadsutvecklingen. En viktig förklaring till kostnadsökningarna är, menar Riksrevisionsverket, utvecklingen av timkostnadsnormen, dvs. den beräkningsgrund som i allmänhet används för ersättningen till de juridiska ombuden. Normens ökning förklarar ungefär hälften av hela kostnadsökningen. Riksrevisionsverket har också konstaterat att den tid som ombuden debiterar för ett ärende har ökat. En annan viktig förklaring till kostnadsökningarna är enligt Riksrevisionsverket att en kraftig ökning har skett av antalet ärenden där rättshjälp genom offentligt biträde behövs. Det beror dels på ändringar i lagstiftningen, dels på en kraftig ökning av antalet asylsökande. Riksrevisionsverket konstaterar att de som får allmän rättshjälp har en klar låginkomstprofil. Riksrevisionsverket har också funnit att systemets konstruktion medför bristande kostnadsmedvetande och att billigare lösningar inte har uppmuntrats samt att det brister i uppföljningen av kostnadskontrollen. Riksrevisionsverkets kritik mot rättshjälpssystemet är allvarlig, särskilt om man ser till kostnadsökningarna. Något radikalt måste alltså göras för att minska statens kostnader för rättshjälpen. Riksrevisionsverket har för sin del beskrivit tre möjligheter att minska kostnaderna för rättshjälpen. De är en ytterligare avgränsning av rättshjälpens målgrupp, en överföring av ansvaret för den allmänna rättshjälpen till privata försäkringsbolag och slutligen olika insatser för att minska kostnaderna. Ny demokrati delar i allt väsentligt den kritik som Riksrevisionsverket fört fram. Priset för rättsligt biträde är uppenbarligen för högt, vilket möjligen kan förklaras av advokaternas och Advokatsamfundets dominerande ställning. Det förekommer inte någon konkurrens i fråga om pris och kompetens på den rättsliga tjänstemarknaden på det sätt som det gör i andra branscher. Att vara advokat eller att ge allmänheten rättsligt biträde innebär i allt väsentligt att leva i en skyddad värld, utan insyn och kontroll av sedvanliga marknadsmekanismer. Det torde inte vara möjligt att snabbt genomföra ett system med pris och kompetenskonkurrens som skulle kunna medföra sänkta kostnader för staten och för den rättssökande allmänheten. I avvaktan på en genomgripande förändring bör i vart fall timkostnadsnormen sänkas. En sådan sänkning kan också komma att sänka kostnaderna för rättsskyddet hos försäkringsbolagen, som kan anpassa kostnadsersättningen till en lägre timkostnadsnorm. Med hänsyn till de förändringar vi föreslår bör rättshjälpskostnaderna sänkas med Herr talman! När det gäller advokatfrågor finns det en myt som säger att advokater i allmänhet skall kunna klara alla ärenden av rättslig natur. Advokattiteln fungerar som ett slags kvalifikationsnorm. Vid vissa slag av uppdrag föredras advokater, t.ex. uppdrag som offentlig försvarare. Advokaterna är näringsidkare i förhållande till klienten/konsumenten. Advokaterna får inte marknadsföra sina specialiteter. Inom många rättsområden krävs speciell kompetens. Om advokaterna tilläts marknadsföra sina specialiteter skulle det underlätta ett sakligt riktat val av rättsligt biträde för konsumenten och leda till lägre kostnader. Enligt ett EU-direktiv skall det i princip råda fritt val av ombud vid domstol. Det tycks dock inte tillämpas i praktiken i EU-staterna. Advokater är dyra och ger inte alltid goda råd. Det framgår av anmälningarna till Advokatsamfundet. Advokatverksamheten måste bli föremål för insyn. Prövning av advokatersättning och andra frågor som rör advokater bör inte handhas av advokaterna själva. Formerna för detta måste redas ut. Som framgått är det inte bara den höga prissättningen som är ett problem, utan också kompetensen. Det finns faktiskt en hel del dåliga advokater och jurister som tillhandahåller allmänheten rättsligt biträde och rådgivning. Det är inte ovanligt att ju sämre en advokat är desto mer kan han tjäna som rättshjälpsbiträde eller som offentlig försvarare. Arbetsprestationer är svåra att mäta. En snabb och kompetent advokat får inte mer betalt, snarare mindre. Det händer att advokaterna jämför sina kostnadsräkningar hos domstolen och kommer överens om en lämplig nivå. Det nuvarande rättshjälpssystemet och systemet med offentliga försvarare premierar inte duglighet. Timkostnadsnormen är för hög. Advokatverksamhet och annan juridisk verksamhet förekommer i en skyddad sektor, utan insyn och konkurrens. Herr talman! I betänkandet tar man upp vad som gäller nämndemän i domstolarna. Nämndemännen skall vara folkets representanter i domstolarna men tillsätts märkligt nog på förslag av kommunalfullmäktige bland politiskt utsedda personer. Sammansättningen av nämndemannakåren är också i högsta grad diskutabel från sociala, åldersmässiga och könsmässiga synpunkter. Nämndemannauppdraget har låg status och är dåligt betalt. Det finns därför också en påtaglig risk att utnämningsproceduren leder till en snedvridning i fråga om folklig förankring. Frågan är med andra ord huruvida nämndemannainstitutet i själva verket motverkar sitt eget syfte. Ett sätt att komma till rätta med problemet kan vara att nämndemännen väljs ut slumpvis bland svenska medborgare, att mandatperioderna är kortare, förslagvis ett år. Urvalet skulle, liksom i andra länder kunna ske i form av ett noga övervakat och kontrollerat lotteri från folkbokföringen. Ny demokrati vill vidare ha en jämnare och bättre ålderssammansättning bland nämndemännen. En nämndeman bör inte vara äldre än 60 år. Nämndemännen bör indelas och utses i tre jämstora åldersgrupper, exempelvis 18--30, 30--45 och 45--60 år. Domstolen skall sträva efter att hålla en jämn åldersfördelning då nämndemän kallas till tjänstgöring, dock inte i ungdomsmål då nämnden bör bestå av ungdomar under 21 år eller ha en majoritet av ungdomar. Domstolen skall dock alltid vinnlägga sig om att få så många yngre nämndemän som möjligt att tjänstgöra. En utredning bör tillsättas med uppgift att se över nämndemannainstitutet.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

Herr talman! Till betänkandet om anslag till rättshjälp, m.m. har Vänsterpartiet en meningsyttring angående rättshjälp till funktionshindrade. Det är riktigt som sägs i betänkandet att Handikapputredningen tog upp frågan och ansåg att det var rimligt att handikappade skulle ha rättighet till rättshjälp i tvister angående socialförsäkringsfrågor och även i fall där kommun eller landsting inte följde de rättslagar som finns och den enskilde behövde föra rättslig talan mot sin kommun eller sitt landsting. Utredningens förslag togs inte med i den proposition som följde på utredningen. Den snabbt ökande privatiseringen inom kommunernas omsorg i dag innebär att riskerna för att den enskildes integritet och rättssäkerhet hotas har ökat. Vi har i olika motioner fört fram frågan om sanktionsmöjligheter mot de kommuner som inte lever upp till sina åtaganden. Vi har även ett motionskrav som gäller den enskildes möjligheter att kunna föra sin talan. En annan av Vänsterpartiets motioner, som helt kom bort i den interna hanteringen och aldrig blev inlämnad -- vilket jag bara kan beklaga -- handlade om ersättning till nämndemän. Ett växande missnöje med dagens låga ersättning kan konstateras. Vår tolkning är att detta missnöje växer i takt med den stora ekonomiska egeninsats som blir följden när inte nämndemän får ersättning för sitt inkomstbortfall. Vi tycker att det är bortom all rim och reson att nämndemän skall tvingas betala för att kunna fullfölja sitt uppdrag eller att nämndemän tvingas att avgå av det skälet. Genom att införa individuell rösträtt för nämndemän har ju riksdagen givit uttryck för att nämndemännens roll i rättskipningen är av stor vikt. Det måste rimligtvis också innebära att samhället tar ett ekonomiskt ansvar. Sedan har jag en fråga till Karl Gustaf Sjödin. Jag känner igen Henning Sjöströms åsikter i det här sammanhanget. Han anser att äran att bli utsedd till nämndeman väger upp olägenheten med ett inkomstbortfall. Jag vill då fråga: Är detta också Karl Gustaf Sjödins uppfattning? Även om folk utväljs slumpvis, måste man bestämma hur det skall vara med den lagliga rätten till ekonomisk ersättning för inkomstbortfall, resekostnader osv. Herr talman! Vi kommer att rösta för reservationerna 4 och 5.

Herr talman! Jag blev litet ställd inför Berith Erikssons fråga. Jag har inte talat med Henning Sjöström om detta, och vad han anser om denna fråga vet jag naturligtvis inte. För egen del har jag inte tagit ställning, eftersom jag inte har haft någon anledning att fundera över detta, även om frågan ingår i det här ärendet. Jag måste i så fall be att få återkomma, Berith Eriksson.